Fru talman! Jag vidhåller min uppfattning. Den styrks av vad som sägs i den proposition där förslaget om medelsanvisning till borrkärnearkivet framförs. Det nämns inte ett ord om avvecklingskostnader eller om att den ledande tjänsten inte skulle tillkomma Malå i första hand. Jag tror att man i Malå är väl förberedd att ta hand om denna verksamhet. Kommer innehavaren av den ledande tjänsten, geologen, att vara sysselsatt med att i första hand avveckla en verksamhet, innan utveckling av en ny verksamhet kommer till stånd, är det en besvikelse för dem som har väntat på det här initiativet.

Torsken håller på att ta slut i Bottenhavet. Hälften av dem som arbetar med fiske i Västernorrlands län söker nya arbeten. Efter några års intensivt trålfiske är flera årsklasser av torsk nästan utrotade. Torskfisket utefter Norrlandskusten med trål måste förbjudas. SSAB-styrelsen har under ledning av Björn Wahlström överenskommit med finska stålföretaget Ovako Steel om försäljning av delar av SSAB:s verksamheter i Luleå och Domnarvet. Utförsäljningen av dessa enheter krymper den svenska stålindustrins framtid. I överenskommelsen finns inga garantier om att verksamheterna eller jobben blir kvar på de svenska bruksorterna. Är regeringen beredd att i stället för utförsäljning av svensk stålindustri utomlands öka insatserna för en svensk nationell stålindustri?

Fru talman! Jag tackar för svaret på frågan. På regeringens uppdrag har Björn Wahlström och styrelsen för SSAB gjort upp en plan, en kärnaffär, att det s.k. tunnplåtsbolaget så snabbt som möjligt skall in på börsen, vilket medför stora risker för svensk stålindustri framöver. I projektet var valsverket i Luleå och valsverket i Domnarvet tidigare stödjande verksamheter, som det hette. Nu skall dessa verksamheter övertas av Ovako Steel, som får vissa fördelar, något som bl.a. kan gå ut över järnverket i Hofors. Facket har sagt att man vill ha garantier för att produktion och jobb finns kvar i Sverige, om Ovako Steel tar hand om verksamheterna. Industriministern vill inte tala om det aktuella ärendet. När man varit med några år i riksdagen vet man att en fråga kanske inte får exakt beröra det aktuella ärendet, utan frågan måste ha en principiell betydelse. Vill regeringen gå in för att försöka behålla en svensk nationell stålindustri? När man ser vad Björn Wahlström, tillsatt av regeringen, håller på med inom svensk stålindustri blir man nästan mörkrädd. Vad som nu händer med koksverket i Luleå kan vara förödande för både tunnplåtssatsningen och metallurgisatsningen där. Det är en hasardverksamhet utan like med en svensk basnäring, och det är oroande. Har regeringen tänkt sig att det skall finnas någon svensk stålindustri kvar i framtiden, eller skall man låta styrelsen sälja ut enhet efter enhet i SSAB och sedan inte ha någonting kvar, om det skulle gå åt pipan med koksverket och det övriga som finns. Det vore intressant att få ett svar av principiell natur från industridepartementet.

Fru talman! Det var litet mer intressant. Vad gäller bildändet av SSAB är Ivar Nordberg och jag helt överens. Men sedan kom ytterligare en händelse 1987, när det bestämdes att en absolut strikt lönsamhet skulle gälla. Det är den kärnaffär som är Björn Wahlströms och SSAB-styrelsens ledstjärna som är så förödande. Det är med utgångspunkt i den man nu skall sälja de s.k. stödjande verksamheterna inom SSAB. Det är redan ett hasardspel vad gäller koksverket, alltså energiförsörjningen i Luleå, som är miljöstörande. SSAB:s styrelse borde, om den inte har fattat ett beslut redan i dag, gå in för ett energikombinat och se till att verkligen satsa på en basresurs vad gäller energi och bredda basen för stålindustrin. Risken är att man kan slå ut hela verksamheten och göra sig av med allt. Det oroar mig i allra högsta grad, och ansvarig för detta, fru talman, är faktiskt regeringen som lagt fram förslaget i kammaren.

Fru talman! Ingrid Hasselström Nyvall har frågat jordbruksministern om han avser att ompröva 1978 års beslut om statsbidrag till rensning och invallning av Emån. Frågan har överlämnats till mig. Anna Horn af Rantzien har frågat mig om jag vill verka för att alla grävningar förknippade med Emåprojektet omedelbart stoppas. Jag avser att besvara dessa frågor i ett sammanhang. Länsstyrelsen i Kalmar län har med stöd av miljöskyddslagen ingripit mot arbeten under den s.k. etapp 1, dvs. sträckan Åsebo-Högsby, samt meddelat vissa föreskrifter för dessa. Länsstyrelsens beslut är överklagat till regeringen, och ärendet bereds för närvarande inom miljöoch energidepartementet. Förrättningarna avseende arbeten under den s.k. etapp 2 eller Fliserydsplatån prövas för närvarande i vattendomstolen i Växjö. Arbetena är av den arten att de kräver regeringens godkännande för att få sättas i gång. Jag vill påminna om att jag är förhindrad att uttala mig i frågor som rör enskilda ärenden som är eller kan komma under regeringens prövning. Kritik av det slag som riktats mot bl.a. Emåprojektet grundas på den nya synen på bl.a. våtmarker, markavvattningsföretag och åtgärder avseende översvämningsskydd, som kan leda till att gamla riksdagsoch myndighetsbeslut kan behöva omprövas. Jag avser att ta initiativ till en översyn med det syftet. I den mån gällande ordning inte medger omprövning av enskilda ärenden i tillräcklig omfattning kommer jag att ta nödvändiga initiativ. Det är angeläget att man har möjlighet att ompröva tidigare fattade beslut i dessa frågor så att besluten bättre motsvarar rådande värderingar och kunskapsläge inom naturvården. Jag vill som ett exempel nämna den nya synen på Hornborgasjöns restaurering.

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet Dahl. Emåfrågan är inte lätt, och jag har all förståelse för att statsrådet i dag lämnar frågan öppen för nya överväganden, ett besked som många hälsar med glädje, så även jag. Det var heller inte min avsikt att avkräva något slutgiltigt besked i dag utan mer att rikta uppmärksamheten på rensningen och invallningen av Emån inför kommande beslut. Särskilt nästa etapp som planerats, där också kraftverket i Fliseryd ingår, måste prövas grundligt. Folkpartiet motsätter sig helt denna utbyggnad och vill ha skydd för Emån enligt NRL. Vi har framfört detta i motion, som dock avslogs senast i våras. Det viktiga framöver är, som statsrådet också framhåller, att nya avväganden mellan alla dem som har intressen i Emån kommer till stånd. Emåns status som riksobjekt för naturvård och friluftsliv måste accepteras mer. Emån är ett av landets artrikaste sötvatten. Att lax, öring och ål kan vandra upp under lektiden betyder mycket för fisket även i Östersjön. De lummiga stränderna har varit viktiga för malen och som fågellokaler — något som gräsbevuxna vallar knappast kan bli. Upplysningsvis kan jag tala om att det för närvarande inte pågår några grävningar. De är stoppade för fisklekens skull. Sedan 1975 har naturvårdsverket vetat om att det är förhöjd PCB-halt i Emån men inte rapporterat detta till länsstyrelsen i Kalmar. I dag är rutinerna bättre, men jag vill ändå fråga statsrådet Dahl om hon är beredd att arbeta för att information om när något oroväckande händer — om man t.ex. får onormala mätvärden — når ut lokalt.

Fru talman! Låt mig först säga att när det förra året förekom en hel del skriverier i tidningarna reste jag i Småland och skaffade mig mycket noggrann information om just PCB-frågan i Emån. Jag har också diskuterat saken med naturvårdsverket. Det är självfallet viktigt inte bara att informera utan också att skaffa sig kunskap om orsakerna. Dessutom vill jag påminna om att Emåprojektet, liksom för övrigt Hornborgasjön, är bundna av riksdagsbeslut och att man alltså måste pröva om dem om man med ledning av en ny syn på naturvårdens intressen vill ändra bedömningarna. Jag använde det här frågesvaret för att tala om för riksdagen att jag bedömer det som viktigt att en gång till gå igenom hur man skall se på en rad ärenden som har kommit under min bedömning liksom på frågor av typ läckage från jordbruksmark som har varit föremål för utdikning eller eventuella samband mellan dammsäkerhet och utdikningsföretag i skogsbruket. Till det skall läggas det allmänna uttalande som regeringen har gjort i samband med miljöpropositionen i våras och regeringsförklaringen nu i höst, nämligen att miljökraven i fortsättningen skall väga tyngre vid avvägningen gentemot andra intressen. Jag hoppas då att vi vid den kommande prövningen också här i riksdagen skall kunna komma överens om lämpliga regler för hur frågor av den arten i framtiden skall hanteras.
Fru talman! Jag vet inte riktigt om jag missförstod statsrådet. Jag tyckte att det av frågesvaret klart framgick att nya överväganden skulle göras här, men nu säger statsrådet att man är bunden av riksdagsbeslut. Kan jag få klarhet i detta — är inte avsikten med de nya övervägandena att pröva om man skall ändra tidigare riksdagsbeslut?
Fru talman! Jag kanske uttryckte mig oklart. Det finns naturligtvis inget riksdagsbeslut som hindrar regeringen att ta de initiativ som jag har aviserat här i dag, och dem kommer vi också att ta. Vilka omprövningar av tidigare riksdagsoch myndighetsbeslut det kommer att leda till vore det dumt att i dag ha en förutfattad mening om.

Fru talman! Jag tackar för det lugnande beskedet. Det viktiga är ju just att vi tänker om och väger de olika delarna mot varandra på ett annat sätt än vad som gjordes i 1978 års beslut. Det var ett enhälligt riksdagsbeslut. Jag har läst handlingarna, och där märks det hur väldigt litet man på den tiden tänkte på miljön, och det är dock bara tio år sedan. Men jag vill ställa ännu en följdfråga. Ett ingrepp som det i Emån borde inte få utföras efter beslut enbart av förrättningsman utan behandlas enligt vattenlagen. Jag vill fråga statsrådet Dahl om statsrådet är beredd att vid omprövningen också ta upp den frågan, så att sådana beslut inte läggs på för låg nivå — jag vill helst inte använda det uttrycket, men det är kanske ändå det som är det riktiga i det här sammanhanget.
Fru talman! Låt mig, utan att uttala mig på ett sådant sätt att jag inte kan vara föredragande i det här ärendet i regeringen, säga att det är just frågan om en prövning enligt vattenlagen som nu bereds inom regeringskansliet.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag fick tyvärr inte svar på min första fråga, som jag därför gärna vill återkomma till. Är statsrådet beredd att också se till att information när något oroväckande händer verkligen snabbt når ut till den lokala myndigheten?
Fru talman! Regeringens ledamöter skall inte behöva göra det arbete som myndigheter har ansvar för att bedriva. Men det är klart att man vid behov ändå kan göra saker utan att utöva ministerstyre i otillbörlig mening.
Fru talman! Jag menar naturligtvis inte att statsrådet själv skulle föra ut informationen utan att hon skulle se till att naturvårdsverket har möjligheter att göra det och att naturvårdsenheterna på länsstyrelserna också får resurser att ta emot och snabbt behandla sådana frågor.

Fru talman! Margareta Winberg har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att miljöhänsynen på ett bättre sätt än tidigare vägs in i bedömningen av utbyggnaden av minikraftverk. Det är riktigt att det under senare tid visat sig att utbyggnaden av mindre vattenkraftverk orsakar konflikter mellan flera motstående intressen. Det gäller särskilt utbyggnader som berör orörda vattendrag. Regeringen har uppmärksammat frågan om miljöintressenas ställning vid utbyggnad av små vattenkraftverk. För att få en samlad bild över utbyggnadsläget har regeringen i beslut den 28 april i år gett tio länsstyrelser i uppdrag att till regeringen senast den 1 september redovisa aktuella mindre vattenkraftverk. Övriga länsstyrelser i landet har också fått tillfälle att lämna uppgifter. Avsikten är att regeringen skall få in underlag för att överväga om åtgärder är nödvändiga för att få till stånd en klarare praxis i enlighet med naturvårdens intresse. Länsstyrelserna har nu redovisat uppdraget. Materialet bearbetas för närvarande inom regeringskansliet. Det är min avsikt att föreslå regeringen att senare under innevarande riksmöte ta upp frågan i en proposition. Då Margareta Winberg, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav förste vice talmannen att Eivor Husing i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Att bygga minikraftverk kan låta oskyldigt, nästan miljövänligt, men eftersom de enskilda fallhöjderna är mycket små — beroende på att alla stora tillåtna fall och forsar redan är utbyggda — måste vattnet i de små bäckarna ledas i konstgjorda kanaler och tuber bredvid den ursprungliga fåran. Annars kan man inte åstadkomma någon fallhöjd. Det medför att bäckfåran töms på sitt vatten och ligger kvar helt död. Det åstadkommer djupa sår i naturen, och fisket påverkas negativt. En utbyggnad av de små bäckarna har alltså stor inverkan på det rörliga friluftslivet. Det är främst i Norrland som det pågår en intensiv verksamhet för att få bygga ut de små bäckarna. Många olika remissinstanser, som kommuner, samebyar och kammarkollegiet, har avstyrkt utbyggnader. Trots det har vattenöverdomstolen vid överklaganden ändrat underrättens dom och givit sitt tillstånd till utbyggnad. Man struntar i de lokala och regionala synpunkterna. Därför måste miljöhänsynen på ett bättre sätt än tidigare vägas in i bedömningen vid utbyggnad av minikraftverk. Med intresse ser vi fram emot den här utlovade propositionen.
Fru talman! Det var just problem av det slag som Eivor Husing här redovisat som ledde till att regeringen begärde in material. När vi införde stödet för utbyggnad av minikraftverk som ett inhemskt, miljövänligt alternativ, uttalade vi samtidigt i propositionen att utbyggnaden bör ske på ett sådant sätt att man inte kommer i konflikt med miljöintressena. Det är självfallet en princip som vi håller fast vid och som också skall vara vägledande för arbetet med propositionen.

Fru talman! Lars Norberg har frågat mig om jag är beredd att verka för att hemliga avtal om export av kärnkraftsavfall blir offentliga. Jag förmodar att Lars Norberg avser de tre s.k. Cogémaavtalen, vilka träffades mellan Svensk kärnbränsleförsörjning AB , nuvarande Svensk Kärnbränslehantering AB , samt Compagnie Générale des Matieéres Nucléaires i slutet av 1970-talet som en konsekvens av den år 1977 utfärdade s.k. villkorslagen . Jag vill också i sammanhanget påminna om att avtalen tecknades under den borgerliga regeringens tid och att den socialdemokratiska oppositionen motsatte sig att dessa ingicks. Framställning till regeringen om att dessa avtal skall offentliggöras har gjorts vid ett flertal tillfällen, senast i juli 1984. I regeringens beslut, daterat den 23 augusti 1984, sägs bl.a. att avtalen med det franska företaget omfattas av sekretess enligt 2 kap. 1§ sekretesslagen , vilken avser uppgifter som rör Sveriges förbindelser med annan stat, samt 2 § och bilagan punkt 29 i sekretessförordningen , som avser enskilds affärsintressen. Jag ser i dag inte att några ändrade förhållanden skulle föreligga som föranleder regeringen att ompröva sitt ställningstagande i sekretessfrågan. Mitt svar till Lars Norberg är därför nej.

Fru talman! Jag tackar för svaret, även om svaret inte berörde den fråga jag har ställt. Min fråga gällde det MOX-avtal som träffades 1985. Det är klart att de gamla avtalen med Cogéma från 70-talet har ett visst samband med MOX-avfallet. Svensk kärnkraftsindustri har — jag utgår ifrån regeringens goda minne — träffat avtal om import av 25 ton MOX-avfall, som i portioner kommer till Sverige. En portion kom bara för någon vecka sedan. Det var det jag frågade om, icke om de gamla avtalen med Cogéma. Det är klart att företag och myndigheter skall ha rätt till hemligheter. Men det är inget bra system när hemligstämpeln används alltför ofta. Den är ett maktens instrument, och i detta hus skall vi vaka över att makten utövas under ansvar och med restriktivitet. Gränserna för hemligstämpeln behöver bevakas och kritiseras. Det avtal som jag har frågat om passar sällsynt illa att hemlighållas. För det första skyddar det inte några arbetsresultat som det är legitimt att hemlighålla. För det andra: om avtalet skyddar statshemligheter — och dess värre vill de flesta stater att handeln med plutonium skall vara hemlig — är det den sortens statshemligheter som ett fredsälskande land som Sverige borde dra fram i dagsljuset. Det kan man kräva, om vi vill göra anspråk på att vårt land skall vara en viktig fredsmäklare i världen. För det tredje är det legitimt att företag sluter avtal om förhållanden för vilka de avtalsslutande parterna kan ta fulla ansvaret. Men när privata företag, eller halvstatliga som Svensk Kärnbränslehantering, sluter avtal som binder tredje man och kommande generationer vid ett ansvar som dessa inte Prot. 1988/89:12 fått någon kännedom om, är det enligt min uppfattning moraliskt oaccepta 20 oktober 1988
Fru talman! Låt mig först säga till Lars Norberg att jag delar uppfattningen att vi bör ha största möjliga öppenhet i sådana här frågor. Det som gör att vi accepterar hemligstämpeln om ett annat land begär det är att vi inte vill bli avstängda för framtiden från den information från det landets regering som vi behöver för att kunna bedriva ett aktivt ickespridningsarbete. Jag hoppas att Lars Norberg förstår vad jag menar. Det är komplicerat det här. Vi måste ha tillgång till fullständig information. Om ett annat lands regering bara är beredd aft lämna information under förutsättning att den förblir hemlig, får vi lov att acceptera det för att aktivt kunna påverka utvecklingen. Sedan har vi och jag personligen vid ett flertal tillfällen inom IAEA krävt en internationell reglering som innebär att all verksamhet blir föremål för internationell kontroll i alla länder, så att de nuvarande undantagen upphävs, och att man över huvud taget går mycket längre i den här typen av kontrollsystem än vad man gör för närvarande.

Fru talman! Frågan är om ansvaret inför kommande generationer skall väga över eller om det är möjligheterna till förhandlingar med andra stater som är det väsentligaste. Jag är rädd för att jag har en annan uppfattning än Birgitta Dahl på den punkten.
Fru talman! Det är just ansvaret för kommande generationer som gör att vi vill upprätthålla kontaktvägarna till andra regeringar, så att vi kan arbeta för att sådana här frågor sköts på ett ansvarsfullt sätt också i andra länder och så att vi kan försäkra oss om att alla aktiviteter som Sverige är delaktigt i är rena.

Fru talman! Lars Ernestam har frågat jordbruksministern om regeringen avser att ta initiativ till ett avskaffande av 5:3-bidraget i dess nuvarande form. Frågan har överlämnats till mig. Det s.k. 5:3-bidraget infördes år 1979 i samband med antagandet av den nya skogsvårdslagen. Syftet med bidraget var att få ny skog anlagd där 7 skogen är så gles eller till stor del består av för marken olämpligt trädslag att dess tillväxt är avsevärt lägre än den tillväxt som är möjlig. Hösten 1981 beslöt riksdagen om ett 15-årigt program, där 200 milj.kr. skulle utgå per år. På initiativ av den socialdemokratiska regeringen räknades i 1985 års budgetbeslut 5:3-bidraget ned bl.a. för att bättre anpassas till naturvårdens intressen. För närvarande utgår 111 milj.kr. per år. Förutom en nedskärning av anslaget har användningen av bidraget förändrats och blivit alltmer naturvårdsinriktad. Det är ingen tvekan om att det ur naturvårdssynpunkt fanns anledning att ifrågasätta de ursprungliga bidragsreglerna och tillämpningen av dessa. Reglerna för bidragsgivning är i dag omgärdade med en mängd bestämmelser som syftar till att skydda särskilda naturoch kulturvärden. Förra året infördes möjligheten att använda anslaget för bidrag till lövskogsplantering. fr.o.m. innevarande budgetår kan bidrag också lämnas för aktiva insatser som främjar naturoch kulturvårdande åtgärder. Programmet med 5:3-bidrag har i dag sålunda en annan inriktning än den som ursprungligen gällde. I realiteten har bidraget under de socialdemokratiska regeringarna blivit alltmer naturvårdsinriktat.

Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag har ställt frågan mot bakgrund av att socialdemokraterna i en enkät från Svenska naturskyddsföreningen har sagt att de vill avskaffa 5:3-bidraget. Enkäten är mycket intressant. Föreningen ställer 16 angelägna miljöfrågor. Partiernas svar är olika. Centern, folkpartiet och moderaterna har funnit frågor som man måste svara nej på. Men, fru talman, det finns ett parti som inte har svarat nej på någon fråga, trots att partiet har gått emot samtliga frågeställningar i riksdagsarbetet. Det är socialdemokraterna. Från folkpartiet har vi nu ställt frågor på fyra områden där socialdemokraterna har svarat ja i Naturskyddsföreningens enkät. Det har då visat sig att på tre av dem står socialdemokraterna kvar vid sina tidigare ställningstaganden. I dag gäller det 5:3-bidraget. Det är alltså fråga om ett bidrag för avvecklande av lågproducerande skogsbestånd, och det har visat sig att bidraget många gånger fått förödande konsekvenser, bl.a. för naturvårdens intressen. Statsrådet hänvisar i sitt svar i dag till de förändringar som har genomförts under åren. Men folkpartiet, centern och moderaterna har velat avskaffa det här bidraget. Det har blivit kvar tack vare stödet från vpk. Jag har enkäten framför mig. I fråga nr 6 vill Naturskyddsföreningen veta om de politiska partierna vill avskaffa det s.k. 5:3-bidraget som stöder avverkning av äldre s.k. skräpskog. Det har socialdemokraterna svarat ja på. Det svar jag har fått i dag är att man tänker fortsätta med den handläggning man har haft tidigare. Innebär inte det att det gavs ett falskt besked i valrörelsen, miljöministern?
Fru talman! Får jag först påminna Lars Ernestam om att det var den borgerliga regeringen som införde detta bidrag med en sådan inriktning att det med rätta blivit kritiserat när det gäller naturvårdsintressen. Vi socialde Prot. 1988/89:12 mokrater har steg för steg gjort om detta stöd till ett stöd som i första hand 20 oktober 1988 och mer och mer används för rent naturoch kulturvårdande insatser. Det är ont om resurser för sådana ändamål. Efter den konstruktiva förändring som pågår i rätt riktning när det gäller användningen av detta bidrag vill jag inte föreslå att naturvården berövas drygt 100 milj.kr. Tycker Lars Ernestam att det vore bra?
Fru talman! Det är en märklig diskussion detta. Vi är inte vana vid att socialdemokraterna säger sig vilja skydda saker som gjordes på den borgerliga tiden. Normalt brukar de säga att vi ställde till många problem. Vi säger: Finns det beslut som fattades då och som behöver ändras, så ställer vi upp på det. Det här är ett sådant exempel. Statsrådet säger att dessa pengar går till naturvården. Det är alldeles galet. I stället har detta bidrag medfört att mängder av värdefulla hagmarker och skyddsvärda områden blivit planterade med granskog och undandragits naturvårdsintressen. Även i dag finns det stor osäkerhet. Därför bör detta bidrag i sin nuvarande form försvinna. Jag återkommer ännu en gång till min fråga. Statsrådet säger att bidraget skall vara kvar, men i frågeformuläret, som svar på fråga nr 6, sade socialdemokraterna att det skulle avskaffas. Stämmer det? Kan man ge sådana besked ena dagen och säga någonting annat andra dagen?
Fru talman! Jag måste tyvärr göra Lars Ernestam besviken. Jag lovordar inte det ni gjorde under den borgerliga regeringens tid i fråga om detta bidrag. Den bidragsformen har vi i sak avskaffat genom att förändra inriktningen. Jag är medveten om att allt ännu inte i minsta detalj är precis som vi skulle önska. Därför pågår fortfarande en successiv förändring. Men den helt dominerande inriktningen är i dag annorlunda och i linje med naturvårdens intressen. På detta sätt har vi så att säga bakvägen på ett mycket fint sätt ökat resurserna för naturvården, i stället för att som på den borgerliga tiden verka till skada för naturvården.
Fru talman! Det märkliga är att naturvårdens företrädare inte förefaller dela statsrådets uppfattning att detta anslag ställs till naturvårdens förfogande. De har precis motsatt uppfattning. De säger att detta anslag motverkar naturvården. Detta är ett hypotetiskt försök att komma ifrån den viktiga fråga som Svenska naturskyddsföreningen ställde till Birgitta Dahl i valrörelsen. Jag tycker det är riktigt att miljöorganisationer kan ställa denna typ av frågor. De kan också ha rätt att begära att få svar som sedan kan hålla i åtminstone någon vecka eller några veckor efter valet. Men socialdemokraterna står kvar vid precis samma ståndpunkt som tidigare. 79 Jag håller med om att anslagets användning har förändrats, men frågan utgick ifrån det sätt på vilket ärendet hanteras i dag. Är det inte så?
Fru talman! Litet senare i höst kommer jag att träffa representanter för Svenska naturskyddsföreningen för att med den diskutera en rad frågor av gemensamt intresse. Jag kan försäkra Lars Ernestam att vi mycket noggrant kommer att gå igenom de frågor som diskuterats de två senaste veckorna. Jag tror att vi alla skulle må bra av att gå litet mer på djupet i dessa frågor och verkligen gå igenom hur vi bäst främjar naturvårdsintressena och hur vi bär oss åt i den praktiska hanteringen. Jag ser med stor förväntan fram mot den diskussionen, och jag tror att den kommer att bli mer konstruktiv än det meningsutbyte vi hittills haft i dag. Jag välkomnar dock Lars Ernestam till en konstruktiv diskussion kring dessa frågor. Drygt 100 milj kr. för naturvårdsintressen är väl inget att förakta, Lars Ernestam.
Fru talman! Om statsrådet nu har för avsikt att förändra detta bidrag så att det skall utgå till naturvården, har jag naturligtvis ingen erinran. Men så har jag inte bedömt frågesvaret. Hänvisningen sker till de förändringar som gjorts under resans gång. Det är detta utgångsläge vi hade i valrörelsen. Jag har ställt fyra frågor i denna debatt. Visst är det svårt att besvara enkäter, och visst blir de ofta mycket grunda, och visst finns det behov att gå djupare in i frågorna. Jag är inte särskilt nöjd med denna typ av enkäter som organisationer utsänder. Men när de nu ställer dessa frågor får man göra så gott man kan och ge så rimliga svar som man kan ge. Detta har socialdemokraterna låtit bli att göra. Man har valt den lättaste vägen — att glida undan och ge falska besked.

Fru talman! Jag får väl tacka för svaret. Det är kort och koncist, det måste jag säga. Det är bra att inte förlänga tiden här i kammaren i onödan. Jag skulle kunna svara lika kort och koncist genom att fråga: Varför? Men jag vill ändå ge litet bakgrund. Jag tycker vissa saker är oroande. Det gäller t.ex. uppgiften i massmedia om att svensk kärnbränslehantering vill använda ett eventuellt upparbetat plutonium till MOX-bränsle i Sverige. Prot. 1988/89:12 Detta är, såvitt jag förstår, enligt regeringens tidigare beslut inte tillåtet. 20 oktober 1988 För drygt en vecka sedan kom uppgifter om en olycka i Sellafield i samband med läckage. Det har varit många sådana olyckstillbud. Folk har inspekterat anläggningen och sett att den över huvud taget inte är driftsduglig. Jag undrar naturligtvis varför regeringen inte kan besluta vad som skall hända med detta avfall. Varför kan inte regeringen t.ex. besluta att ta hem det? Vad är det i det avtal som finns som gör att detta är omöjligt? Det skulle jag vilja veta, Birgitta Dahl.
Fru talman! Det låg ingen oartighet i det korta svaret, och jag räknade med att få frågan varför. Skälet är mycket enkelt. Regeringen vill hålla möjligheten öppen att om det behövs ta hem avfallet, om det till slut visar sig att det inte kan hanteras på ett bra sätt i Sellafield. Detta är ett mycket gammalt avtal från den tid verksamheten reglerades av helt andra lagar än dem vi har i dag. Men det är ju giltigt. Men jag vill göra ytterligare några anmärkningar. För det första har vi under mina sex år som energiminister vid flera tillfällen mycket noggrant gått igenom förhållandena vid Sellafield, eftersom vi har varit oroade. Vi har gjort det noggrant och vi har haft representanter för svenska säkerhetsmyndigheter på platsen för att gå igenom verksamheten. Vi har för det andra ett avtal med England som naturligtvis förbinder England att uppträda på det sätt som krävs med hänsyn till icke-spridningsfrågorna och säkerhetsfrågorna. Sellafield står under IAEA:s kontroll. Det helt avgörande är dock, att även om det material som skulle erhållas vid en eventuell upparbetning tillhör det enskilda företaget OKG, får man inte förfara med det på något sätt utan regeringens tillstånd. Regeringen har alltså, oavsett vad man väljer att göra, full kontroll över just den delen.
Fru talman! Det låter betryggande när Birgitta Dahl säger att regeringen har full kontroll. Jag kan fortfarande inte förstå vad det är som hindrar regeringen att säga att Sellafieldanläggningen inte kan anses kunna ta hand om avfall på ett betryggande sätt när dessa uppgifter kommer om olyckor, olyckstillbud och utsläpp. Birgitta Dahl talade förut om ansvar för kommande generationer. Det bor faktiskt människor runt omkring Sellafield, och det har redan varit olyckstillbud där. Det handlar både om vuxna, barn och kommande generationer. Jag anser att regeringen måste ta det ansvaret, och jag kan inte förstå vad det finns för försvar för att inte ingripa redan nu.
Fru talman! Det är, som sagt, fråga om ett gammalt avtal som i formell mening innebär att regeringen inte längre kan befatta sig med det. Reellt kan vi naturligtvis ta vilka initiativ vi vill. Vi har valt att behålla denna möjlighet att kunna ta egna initiativ, men det skulle bli en mycket kostsam affär för de svenska skattebetalarna att avstå från den. Men självfallet skall vi agera om 81 det visar sig att förhållandena i Sellafield inte blir sådana att man kan låta någon svensk intressent bearbeta sitt material där. Vi följer verksamheten mycket noggrant. När jag var i London i juni diskuterade jag dessa frågor mycket noggrant med min brittiska kollega. Jag framhöll för honom hur vi i Sverige ser på dessa frågor. Jag blev lovad av honom, liksom av tidigare energiministrar, full insyn. Jag tycker inte att detta är en enkel fråga. Jag hoppas ändå att Gudrun Schyman tror mig när jag säger att vi inte kommer att släppa övervakningen av vad som händer i Sellafield.
Fru talman! Jag vet att vi har litet olika åsikter om var ansvaret ligger och när man skall ingripa. För oss som är ivriga kärnkraftsmotståndare och tycker att avfallsfrågorna är oerhört problematiska och ställer oss inför ett oerhört ansvar för både nu levande människor och kommande generationer kan jag konstatera, att vår uppgift får bli att lägga fram ytterligare bevis för Birgitta Dahl om att situationen är oroväckande redan nu. Det krävs åtgärder redan nu.
Fru talman! Jag skulle i så fall vilja vidga perspektivet. De flesta länder har inte tagit det ansvar vi tycker att man bör ta för avfallshanteringen. Sverige verkar därför i alla tänkbara internationella sammanhang, bilateralt och i internationella organisationer, för att man skall göra det. Det symposium som anordnades för första gången någonsin på försommaren i Stockholm är ett exempel på försök att driva på och påverka. Vi gick igenom tillsammans med representanter för ett antal länder hur man bör hantera radioaktivt och annat mycket miljöfarligt avfall. Den process som det innebär att påverka världens regeringar för att ta större ansvar i dessa frågor tänker vi fortsätta att ägna mycket stort intresse.

Fru talman! Viola Claesson har med anledning av den senaste transporten av utbränt s.k. MOX-bränsle frågat mig vad regeringen har gjort för att säkerheten skall vara maximal med tanke på den typ av last som fartyget Sigyn har och att det finns risk för höststormar i de farvatten det måste passera.

godkännande efter det att strålskyddsinstitutets yttrande inhämtats. Sjöfartsverket godkände transportplanen den 12 maj 1982. I verkets beslut anges bl.a. att särskild vikt lagts vid Sigyns förmåga att oavsett olyckshändelser och andra tänkbara störningar vidmakthålla t.ex. flytbarhet, framdrivningsförmåga, styrförmåga och möjligheterna att ombord bemästra uppkommen brand och andra olyckshändelser. Förutom den sjösäkerhetsmässiga granskningen av Sigyn som transportmedel har även de individuella transporternas säkerhet granskats och godkänts av statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut. Myndigheterna övervakar dessutom kontinuerligt de transporter av kärnämne, använt kärnbränsle och kärnavfall som sker inom landet samt till och från landet bl.a. med syftet att tillse att de säkerhetsbestämmelser som gäller för denna typ av gods efterlevs.

Fru talman! Jag vill tacka Birgitta Dahl för svaret. Samtidigt måste jag beklaga att Birgitta Dahl inte ställde upp och svarade på denna fråga förra veckan när den var mer aktuell. Jag undrar om Birgitta Dahl kunde sova lugnt den fredag och lördag som Sigyn var ute på sin färd. Det var då atomsopfartyget Sigyn i mycket hårt väder tog sig till Oskarshamn. Det verkar som om detta MOX-bränsle till vilket pris som helst skulle till Sverige. För två veckor sedan sjönk, enligt tidningsuppgifter, tt brittiskt fartyg med radioaktivt material ombord i Irländska sjön. Höstst .rmar är mer regel än undantag i Nordeuropa så här års. Men trots det — de de som var ansvariga för Sigyns farliga transport av MOX-bränsle att låta Sigyn segla för en och en halv vecka sedan. Jag talade då, Birgitta Dahl, 1.. d ansvariga på både SSI och SKB. De talade om det hårda vädret som en av flera känsliga faktorer. Jag skulle vilja förtydliga min fråga till miljöministern. Hade det inte varit på sin plats med extra extraordinära åtgärder, som t.ex. att förbjuda transporten? Var det någon ansvarig som övervägde att helt stoppa Sigyns farliga färd i detta hårda väder?
Fru talman! Kammarens ledamöter brukar ibland kritisera mig för att jag inte är tillräckligt aktiv i det internationella arbetet. Skälet till att jag inte kunde vara med vid frågestunden förra veckan var ett sådant internationellt uppdrag. Jag hoppas att Viola Claesson accepterar det. Självfallet ingår det i de bedömningar som säkerhetsmyndigheterna skall göra för att tillåta transporter att också ta hänsyn till vädret.
Fru talman! Jag vet att Birgitta Dahl var i Strasbourg, men jag vet också att Birgitta Dahl stod här i kammaren och svarade på ett antal frågor om naturvård och frågor som var intressanta men kanske inte riktigt så akuta och aktuella just då. Transporterna från Västtyskland sker nu med landtransport till Emden där Sigyn tar vid. Detta sker sedan delstaten Schleswig-Holstein i våras fick en socialdemokratisk regering. Där tillåter socialdemokraterna inte längre transit av atomsopor genom landområdet. När jag ställde frågan återstod tre behållare med utbränt MOX-bränsle att frakta från Karl i Sydtyskland via Emden. Vi vet att forskningsreaktorn Karl skulle ha rivits för länge sedan, och vi vet att varje dags försening kostar pengar. Är det förseningen och penningfrågan, Birgitta Dahl, som har drivit den svenska regeringen att trotsa de oberäkneliga höststormarna?
Fru talman! Det känns nästan genant, Viola Claesson. Jag hann inte besvara alla frågor förra torsdagen på grund av att det inte gick att kombinera med det internationella uppdraget. Det var kammarkansliet, inte jag, som bestämde vilka frågor som skulle besvaras. Så enkelt är det.

Fru talman! Birgitta Dahl får naturligtvis inte missuppfatta mig. Jag är tacksam för att över huvud taget få svar. Men alla som var intresserade av det svar som Birgitta Dahl skulle ge ansåg naturligtvis att det mest aktuella och mest intressanta tillfället var förra veckan. Jag skulle ändå vilja ställa en fråga till Birgitta Dahl. Om nu myndigheterna, som var ganska öppenhjärtiga mot mig vid det telefonsamtal som jag hade med dem strax före det tillfälle då jag trodde att jag skulle få svar av Birgitta Dahl, faktiskt visade oro inför de höststormar och det hårda väder som rådde, hade då inte det säkraste varit att avvakta höststormarna? Varför var det så fruktansvärt bråttom att låta Sigyn få göra denna transport? Myndigheterna, som Birgitta Dahl själv har hänvisat till, visade ju en ganska tydlig oro inför mig.
Under ett antal år har statsbidrag utgått för bekämpande av försurning i enskilda brunnar. Diskussion pågår nu om ett eventuellt slopande av statsbidraget. Vad anser statsrådet om värdet av gjorda insatser beträffande försurade brunnar?
Fru talman! Lena Öhrsvik har frågat mig vad jag anser om värdet av gjorda insatser beträffande försurade brunnar. Rent dricksvatten är avgörande för vår hälsa och vår livskvalitet. De försurande luftföroreningarna innebär ett hot mot det grundvatten där många av oss hämtar sitt vatten. Därför är kravet på rent dricksvatten nära sammanlänkat med arbetet mot försurande utsläpp. Regeringen lägger stor Prot. 1988/89:12 vikt vid dricksvattnets kvalitet. Frågan har därför tagits upp i miljövårdsbe 20 oktober 1988 redningen, där naturresursen vatten kommer att ges en samlad behandling. Åtgärder mot försurade brunnar behandlas i den miljöpolitiska proposition som regeringen lämnade i våras. Där framhävs att vi behöver ytterligare kunskap om grundvattenförsurning och möjliga motåtgärder. Naturvårdsverket bedriver redan på regeringens uppdrag försök inom området. Ett speciellt försöksprogram med statsbidrag till åtgärder mot surt brunnsvatten genomfördes 1985—1988. Frågan om fortsatta statsbidrag bör behandlas i samband med att hela den försöksverksamhet naturvårdsverket bedriver utvärderas. Så fort tillräckligt underlag finns kommer regeringen att ta ställning till fortsatta åtgärder för att förbättra dricksvattenkvaliteten. Då Lena Öhrsvik, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav förste vice talmannen att Inge Carlsson i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag ber först att få tacka miljöoch energiministern för svaret. Jag kan konstatera att regeringen lägger stor vikt vid rening av vårt dricksvatten. Genom att regeringen klart kopplat frågan till åtgärder mot luftföroreningar blir statens ansvar stort, eftersom olika delar av landet är olika hårt belastade av denna typ av föroreningar. Det statliga stödet till den försöksverksamhet som nämnts i svaret har varit mycket uppskattat och värdefullt i kommunerna. Ambitiösa planer över åtgärder har tagits fram, och man har skaffat sig kunnigt folk och utarbetat rutiner och metoder. Det är viktigt att denna verksamhet inte avbryts. Förväntningarna är stora, och behovet är väl kartlagt. De utvärderingar miljöoch energiministern hänvisar till är naturligtvis viktiga att avvakta, i synnerhet när det gäller den stora frågan om markkalkning. När det gäller effekterna av sådana åtgärder dröjer det dock väldigt länge, upp till fem år, innan mätbara resultat kan uppvisas. Därför kan det bli nödvändigt att ändå bryta ut frågan om de enskilda brunnarna. Alla kommuner har inte ekonomiska resurser att själva fortsätta det påbörjade arbetet. Dessutom är belastningen av just luftföroreningar störst inom vissa områden. Staten har därför ett särskilt ansvar för att verksamheten kan fortsätta i oförminskad omfattning, så att bra dricksvatten blir verklighet i hela Sverige. Jag utgår från att statsrådet Birgitta Dahl fortsätter att ta de initiativ som kommer att krävas i denna fråga.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig vad jag avser göra för att förhindra Outokumpus planerade avfallsdeponi och för att komma till rätta med företagets luftutsläpp. Outokumpus verksamhet har stor betydelse för miljön i Torneälven och i de svenska gränstrakterna. Jag ser med stort allvar på situationen och anser att det är nödvändigt med stränga krav på verksamheten. Jag kommer att noga följa utvecklingen av den miljöprövning som nu sker. Utsläpp till Torneälven och andra verksamheter som kan förorena älven prövas av finsk-svenska gränsälvskommissionen. Så t.ex. har kommissionen i maj i år meddelat beslut om villkor samt ytterligare utredningar avseende utsläpp från Outokumpus verksamhet. Frågan om den planerade avfallsdeponin har ännu inte behandlats av kommissionen. Jag anser att avfallsdeponin är en fråga som skall behandlas av gränsälvskommissionen, så att Sverige får tillfälle att avge synpunkter på tillåtligheten av verksamheten och föreslå nödvändiga skyddsåtgärder om verksamheten kommer till stånd. Naturvårdsverket har i en skrivelse till gränsälvskommissionen yrkat att frågan behandlas av kommissionen. Frågan om utsläpp till luften från Outokumpus verksamhet skall behandlas av de finska miljömyndigheterna enligt finsk miljöskyddslagstiftning. Enligt den nordiska miljöskyddskonventionen har ett grannland som påverkas av utsläppen samma rätt att föra talan i ärendet som de berörda i det egna landet. För Sverige förs denna talan genom naturvårdsverket. Frågan om luftutsläppen från Outokumpu är för närvarande under behandling, och naturvårdsverket har ställt krav på långtgående rening av utsläppen. Jag vill slutligen påminna om att de svenska och finska miljöministrarna inom ramen för den nordiska åtgärdsplanen mot havsföroreningar har beslutat om en arbetsgrupp med uppgift att närmare utreda och föreslå lämpliga åtgärder för att minska föroreningsbelastningen på Bottniska viken.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret på min fråga. I 20 år har det finska företaget Outokumpu förpestat den känsliga skärgården högst upp i Bottenviken. Länge fick man göra det tämligen ostört. Först när svenska myndigheter fann höga halter med krom i mossar på Prot. 1988/89:12 den svenska sidan av gränsen slogs det larm. Trots att verket ligger i Finland 20 oktober 1988 spyr det ut mer krom över Sverige än hela den samlade övriga utsläppsmäng HE Om miljöproblemen den. Outokumpu betraktas som Nordens största miljöförorenare, en föga =. sn je 5 ä Zz S iu 4 inom Torneälvens ekohedervärd placering. Förutom krom släpper företaget ut enorma mängder svål Genom åren har företaget visat stor nonchalans inför människors djupa oro och inför kraven från svenska myndigheter. Nu har företaget till råga på allt begärt och fått finska myndigheters tillstånd att deponera avfallsslam på ön Kuusiluoto, som ligger vid Torneälvens mynning. Marken på ön består av dränerande sand, så risken för utsläpp till vattnet är stor. Avfallsslammet innehåller stora mängder tungmetaller zink och krom. I Sverige har valet visat att medvetenheten om miljön är stor. Därför känns det extra bittert att man på sina håll har kommit en så liten bit på väg för att rädda miljön. Därför menar jag att vi inte kan acceptera att detta företag får fortsätta att agera som det hittills har gjort. Det krävs ett starkare agerande från svensk sida. Miljöministern säger i svaret att hon kommer att följa utvecklingen noga. Men det är inte tillräckligt. Jag anser att det behövs ett mer aktivt ingripande från miljöministern i detta ärende.
Herr talman! Jag kanske skulle beskriva den praktiska verkligheten, hur det går till att noga följa verksamheten. Trots allt måste jag följa de lagar som finns både i Finland och i Sverige samt de internationella avtal som reglerar hur vi umgås med varandra. Enkelt uttryckt kan jag säga att vid varje tillfälle, och det är åtskilliga gånger om året, som jag träffar min finske kollega diskuteras dessa frågor på ett, kan jag försäkra, aktivt sätt. Vi följer dessa frågor också på annat sätt, i bl.a. den arbetsgrupp som jag nyss beskrev. Jag håller mig noga underrättad om hur gränsälvskommissionen och naturvårdsverket agerar i frågan. Vi har i och för sig givna instrument för att driva den svenska ståndpunkten. Vi kan inte göra mer utan att bryta mot lagar och internationella avtal, även om vi skulle önska det.
Herr talman! Det är naturligtvis bra att vi har instrument för att följa vad olika myndigheter gör. Men jag kan faktiskt inte föreställa mig, även om jag är oerfaren i den här församlingen, att det skulle vara så att lagar och förordningar hindrar vårt lands miljöminister att aktivt och utåtriktat redovisa sin åsikt i dessa frågor.
Herr talman! Den åsikten har jag faktiskt uttryckt i svaret: att mycket stränga krav måste ställas. När det sedan gäller att få myndigheterna i Finland att fatta de beslut som vi anser bör fattas i fråga om utsläppen i luften är det naturvårdsverket som uppträder som Sveriges advokat i förhandlingarna, i den formella prövningen, liksom gränsälvskommissionen fattar besluten om utsläppen till vattnen. Jag uttalade mycket klart i mitt svar att jag anser att 87 gränsälvskommissionen också bör fatta beslut om avfallsdeponering, vilket man inte anser i Finland.
Herr talman! Jag är mycket glad för att miljöministern uttryckte den uppfattningen i svaret. Tyvärr stannar mycket av vad som sägs i den här typen av diskussioner inom husets väggar. Det skulle vara ännu bättre om miljöministern uttryckte sin åsikt mera utåtriktat.

Herr talman! Lars Norberg har frågat mig hur regeringen kommer att förhindra att direktverkande el installeras i framtiden när nu bostadsbyggandet ånyo tar fart. Lars Norberg påstår också att utbyggnaden av direktverkande elvärme fortsatt i stor skala under 1980-talet. Jag vill därför inledningsvis informera Lars Norberg om att andelen nyproducerade småhus med direktverkande elvärme sjunkit från 60 till 70 96 under slutet av 1970-talet till endast 15—20 20 under de senaste åren. År 1981 beslutade riksdagen att införa speciella krav på energisnål utformning för småhus som utförs för uppvärmning med direktverkande el. Sedan dessa s.k. ELAK-krav trädde i kraft den 1 januari 1984 har regeringen noga följt utvecklingen. Om andelen direktel i nytillkommande bebyggelse återigen skulle visa en ökning måste användningen av direktverkande elvärme kunna begränsas ytterligare. Det förslag till nybyggnadsföreskrifter som kommer att träda i kraft den 1 januari 1989 innehåller skärpta krav på energihushållning. Härigenom kommer ELAK-kravens särskilda uppgift att motverka användningen av direktverkande elvärme i småhus att upphöra. Regeringen kommer därför, i enlighet med de riktlinjer som antogs av riksdagen i våras, att återkomma till riksdagen med förslag om att den nuvarande generella dispensen för uppvärmning med direktverkande el i särskilt uppvärmningssnåla enoch tvåbostadshus avskaffas. Regeringen har uppdragit åt planoch bostadsverket att bl.a. överväga i vilka speciella situationer som uppvärmning med direktverkande el alltjämt kan vara motiverad. Planoch bostadsverket väntas inom kort överlämna sina förslag till regeringen. Syftet med den pågående översynen är således att restriktionerna mot direktel skall skärpas och att användningen av direktverkande elvärme endast skall vara möjlig i vissa speciella fall.

Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för svaret, som den här gången var betydligt mer positivt än svaret på min förra fråga. Det är glädjande att man nu vill vidta den åtgärden att helt avskaffa det generella tillstånd till direktverkande el som till min och mångas förvåning har funnits under åtta år sedan folkomröstningen ägde rum. Det är verkligen på tiden, men bättre sent än aldrig. Även om användningen av direktverkande el har gått ned under den här perioden, har på dessa åtta år en betydande mängd hus byggts med direktverkande el. Det har legat i kärnkraftsindustrins intresse, eftersom det är hushållen som svarat för den stora ökningen av elkonsumtion och inte, som många föreställer sig, industrin.

Herr talman! Erkki Tammenoksa har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder för att stoppa spridningen av plastringar från öloch läskedrycksburkar i naturen. Det är varje persons skyldighet att inte skräpa ner på allmänna platser eller i naturen. En bestämmelse av denna innebörd finns också i naturvårdslagen. Sedan i början på 1970-talet har nedskräpningen i miljön kraftigt minskat genom olika åtgärder. Dessa åtgärder har bestått i ökad upplysning och propaganda samt förbättrad renhållning. Jag kommer även i fortsättningen att fästa stor vikt vid sådana aktiviteter. Inte minst viktigt är att stödja informationsoch upplysningsarbetet bland barn och ungdomar. Regeringen har därför avsatt pengar för stöd till ideella barnoch ungdomsorganisationer och skolan. Då företrädare för regeringskansliet inom kort träffar representanter för bryggerinäringen, lovar jag även att vi skall ta upp frågan om plastringarnas nödvändighet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Min fråga kan verka bagatellartad i jämförelse med andra här i kammaren diskuterade miljöfrågor. Men jag anser att frågan om plastringen som binder ihop två ölburkar är viktig. Jag kan visa upp en sådan ring om någon är tveksam om hur den ser ut. För öldrickande folk är denna ring bekant men för andra kanske mindre bekant. Faktum är ändå att dessa plastringar finns överallt i vår omgivning, också i naturen. Dessa ringar är farliga för djur. Fåglar har mig veterligt fastnat i sådana ringar. Nu när återvinning av aluminiumburkar har, såvitt jag förstår, gått bra har vi fått ett nytt miljöförstörande föremål i vår omgivning. Man kunde kanske tillverka denna ring av annat material, förslagsvis papper, om den nu är absolut behövlig. Den frågan skulle man kunna ställa till bryggerierna. Eftersom Birgitta Dahl nu har sagt att frågan skall tas upp med branschens representanter, får jag nöja mig med svaret.

20 oktober 1988 Herr talman! Självfallet skall vi föra den diskussionen med branschens Om klorutsläppen i företrädare, som vi gör även i andra sammanhang. Jag lovar att frågan tas upp. Väte aspebar Jag har en sak till som jag skulle vilja säga till Erkki Tammenoksa. Egentligen är det för bedrövligt att vi skall behöva diskutera sådant här i riksdagen. Det är ingen liten fråga, men det är synd att vi skall behöva diskutera den, för det är ju tecken på att vuxna människor — det är framför allt vuxna — inte klarar en så enkel sak som att hålla rent omkring sig, vilket ju borde vara varje människas skyldighet. Det är vetenskapligt belagt att de värsta syndarna är stora, starka, friska män i sina bästa år, i 20—40-årsåldern, de som bäst skulle orka med att städa efter sig. Därför tycker jag att vi två skall lova varandra att säga åt våra bastukompisar och andra att sköta sig bättre i fortsättningen.
Herr talman! Jag instämmer med miljöministern. Vad jag är förvånad över är att jag inte ser några burkar tillsammans med plastringarna. Det är ett bevis på att plastringarna blir kvar. Burkarna samlar några andra upp, antagligen smågrabbar som vill tjäna pengar.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder så att Aspa bruk inför ett i huvudsak slutet system för sin produktion av pappersmassa, så att klorutsläppen upphör. Regeringen ser med stort allvar på föroreningen av kusthaven och de stora insjöarna, och fortsatta kraftfulla åtgärder kommer att vidtas för att förbättra situationen. Enligt riksdagens miljöpolitiska beslut i våras är målet för utsläpp av klorerat organiskt material från landets massafabriker att dessa utsläpp skall elimineras. Naturvårdsverket har därefter av regeringen fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till en ny åtgärdsplan mot havsföroreningar. I uppdraget ingår bl.a. att senast den 30 mars 1990 redovisa ett förslag till en avvecklingsplan för klorerat organiskt material från massaindustrin. Regeringen hari ett beslut i augusti i år fastslagit vilka vilkor som skall gälla för Aspa bruk under de närmaste åren. Beslutet innebär att Aspa bruk är den första massafabrik i landet som har ålagts att komma ned till så låga utsläpp av organiskt bunden klor som högst 0,5 kg per ton blekt massa fram till mitten av 1990-talet. Även de utsläpp som tillåts dessförinnan innebär en mycket betydande minskning av utsläppen av organiskt bunden klor jämfört med Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen i sin regeringsförkla ring förklarat att miljöavgifter på bl.a. klororganiska föreningar skall införas 1989.

Herr talman! Regeringens beslut om Aspa bruks utsläppsnormer innebär onödigt stora utsläpp till Vättern. Vättern är en unik sjö och en dricksvattentäkt för 200 000 människor. Eftersom Vättern är en insjö måste extra stora ansträngningar göras för att avveckla klorutsläppen där. Den 8 augusti var statsministern på valturné och lovade att regeringen skulle ompröva koncessionsnämndens tidigare beslut. Det gjorde man också. Nu blev beslutet att Aspa bruk får släppa ut 3 kg TOCL fr.o.m. den 1 juli 1989 och 1,5 kg fr.o.om. 1992. Därefter skall regeringen pröva hur man kan komma ned till 0,5 kg. I dag säger direktör Fastén på Aspa bruk att utsläppen av organiskt bunden klor redan är nere i 1,5 kg, dit man skulle komma 1992, enligt regeringens beslut. Direktör Fastén kallar regeringens beslut generöst men ganska skandalöst — jag vill själv inte använda så starka ord, men jag citerar honom direkt. Nu säger Birgitta Dahl att Aspa bruk är ålagt att komma ned till 0,5 kg till mitten av 1990-talet. Jag vill fråga om det som gäller är detta eller det jag fått höra om att de skall utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna att komma ned till den utsläppsnivån. Det är ju en ganska väsentlig skillnad. Jag hoppas naturligtvis att det är miljöoch energiministern som har rätt. Dessutom vill jag fråga om det som sägs om 1990-talet innebär att vi skall slippa dessa klorutsläpp efter 1995.
Herr talman! Aspa bruk är ett praktexempel på den utveckling som jag beskrev i den miljöpolitiska debatten i går. Företagen kan nämligen mycket mer än vad de till en början erkänner. Jag har fört dessa diskussioner med Aspa bruk i drygt två år, och de har i sina diskussioner med mig och regeringen liksom med myndigheterna ständigt hävdat att det är omöjligt för dem att ens komma ned till 3 kg. Nu, sedan vi har lagt fast ett hårdare beslut än vad koncessionsnämnden hade fattat — under ursinniga uttalanden från företagets sida så sent som veckan efter beslutet — visar det sig att man kan mera. Det var precis avsikten. För Aspa bruk har vi, med hänsyn till Vätterns särskilda skyddsvärde, lagt fast att de före alla andra skall komma ned till vad som är praktiskt taget noll. Jag kan lova Anna Wohlin-Andersson att vi i den fortsatta prövningen kommer att utnyttja varje möjlighet att så fort som möjligt komma ned i Aspa till det som är målet för alla svenska anläggningar, nämligen nollutsläpp. Vi kommer alltså att pressa tidsschemat och utnyttja varje möjlighet att nå detta mål.
Herr talman! Man ställer en fråga för att få ett svar. Jag har fått svar, och jag är faktiskt både tacksam och glad för svaret. Jag tycker att det finns anledning att påpeka att det finns möjligheter att få bort skadliga ämnen ur produktionen, precis som miljöoch energiministern säger. Och det finns goda avsättningsmöjligheter för oblekta pappersprodukter, vilket bruket nu börjar lära sig. En annan aspekt som jag tycker det finns anledning för regeringen och för oss riksdagsledamöter att lyfta fram i debatten är denna: Genom att satsa på miljövänlig teknik och miljövänliga produkter kan Sverige muta in helt nya exportmarknader. Det tycker jag att man gång på gång skall lyfta fram i de här diskussionerna med industrin.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig om regeringen är beredd att lägga så höga avgifter på konstgödselkväve och kemiska bekämpningsmedel att användningen minskas kraftigt — och i så fall om regeringen är beredd att återföra de pengar man får in på avgifterna till bönderna. I dagsläget belastas handelsgödsel och bekämpningsmedel med såväl en prisregleringsavgift som en miljöavgift, totalt ca 30 26 av priset. De införda avgifterna torde ha bidragit till den minskning av förbrukningen som nu kan konstateras. Den s.k. intensitetsutredningen konstaterade i sitt betänkande att det för att relativt snabbt åstadkomma större minskningar av handelsgödselanvändningen skulle krävas kraftiga prishöjningar. När det gäller överskottsproblemet konstaterade utredningen vidare att större delen av överskottet skulle kvarstå även vid mycket kraftigt höjda avgifter på handelsgödsel. Så kraftiga höjningar som det blir fråga om skulle allvarligt äventyra driften vid ett stort antal företag. Om dessa avgifter återfördes till jordbruket i form av bidrag skulle det endast skapa en ohanterlig rundgång av stora belopp utan att ha någon större effekt på kemikalieanvändningen. Avgifterna är således ett medel för att få ner intensiteten, men de är inte tillräckliga utan måste kompletteras med andra medel. Miljöavgifterna har fördubblats nu i sommar, både på handelsgödsel och på bekämpningsmedel, för att markera att en minskad användning är nödvändig. Dessutom har andra åtgärder beslutats för att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan. Miljöavgifterna finansierar en del av dessa, bl.a. bidrag för att bygga om gödselvårdsanläggningar och forskningsoch utvecklingsprojekt som syftar till åtgärder som kan minska kemikalieanvändningen i jordbruket. När det gäller växtnäringsläckaget från åkermark har regeringen klart angivit målsättningen i den proposition om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket som riksdagen antog tidigt i somras. Läckaget skall halveras före år 2000. En komponent i det åtgärdsprogram som har utarbetats är en 20-procentig minskning av handelsgödselförbrukningen fram till sekelskif tet, med ett delmål om en 10-procentig minskning till år 1992. I propositionen = Prot. 1988/89:12 anges också att miljöavgiften kan komma att höjas om detta delmålinte serut 20 oktober 1988 att uppnås. Lantbruksstyrelsen kommer att få i uppdrag att övervaka förbrukningen. SR KÖR SS på Beträffande bekämpningsmedelsanvändningen pågår ett arbete enligt ett um S vera särskilt handlingsprogram. Även här har regeringen uttalat en klar målsättning, nämligen att halvera användningen till år 1990. Detta är dock bara ett delmål. Myndigheterna har den 1 september i år fått i uppdrag att utreda möjligheterna att ytterligare minska användningen av bekämpningsmedel. Då Åsa Domeij, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav tredje vice talmannen att Carl Frick i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Hellström för svaret. Statsrådet säger här att man har lagt fram ett åtgärdsprogram för att minska förbrukningen av handelsgödsel med 20 9 fram till sekelskiftet. Vi tycker i miljöpartiet att det är en mycket låg målsättning, eftersom vi vet att den höga konstgödselanvändningen bidrar starkt till sjöarnas och havens dåliga tillstånd. Det krav som vi har framfört är ju att man skall höja avgifterna med 300 20 av priset för att därigenom framtvinga en mycket kraftig sänkning av användningen. Den sänkningen skulle bli mellan 25 och 30 96 enligt vad man har uppskattat inom lantbruksuniversitet och hushållningssällskap. Vi tycker att det är en mycket rejäl början. Och vi kan inte se att det skall innebära en ohanterlig rundgång att återföra dessa pengar i form av arealbidrag till odlarna. Vi är ju i det här landet mycket duktiga på administration, och jag tycker att vi skall utnyttja det kunnandet på det här området till miljöns fromma.
Herr talman! Åsa Domeijs fråga gäller — vilket Carl Frick just nu var inne på — om man skall ta till en chockhöjning av avgifterna för att därmed åstadkomma en minskning av förbrukningen. Vi har verkligen gått igenom den frågan. Men om man ansluter sig till miljöpartiets förslag, leder den 300-procentiga prishöjningen till att 6 miljarder kronor skall omfördelas. Räknar man som OECD, är det totala jordbruksstödet i Sverige 13-14 miljarder kronor. 6 miljarder är alltså en mycket stor summa. Om man tar 6 miljarder från bönderna, är det klart att detta direkt leder till att ett antal gårdar över huvud taget inte klarar sig — det är alldeles givet. Då säger miljöpartiet: Låt oss återföra pengarna till bönderna! Men när det gäller så stora pengar, måste vi ställa frågan: Skall de slussas tillbaka till andra jordbrukare än dem som använder handelsgödsel? Då kvarstår ju ett antal snabba konkurser plus en ganska nyckfull omfördelning. Vilka är det som får dessa 6 miljarder, om det inte är de som har använt handelsgödsel? Om man å andra sidan säger att vi inte skall åstadkomma dessa dramatiska försämringar för de bönder som får betala de 6 miljarderna, utan vi skall 93 återföra pengarna till i stort sett samma bönder — ja, då är det ju verkligen en rundgång och inte en bra metod. Då tar vi alltså 6 miljarder kronor från ett antal bönder och återför dessa pengar till samma personer. Varför gör vi i så fall detta? Det kommer då inte att minska förbrukningen särskilt mycket, eftersom de får tillbaka pengarna. Den här diskussionen har ju verkligen förts. Vi har sagt att det inte är rimligt att gå fram på den vägen. Man får använda höjningar. Vi har fördubblat avgiften för att därmed få pengar för att finansiera miljöreformer. Vi får också gå fram på andra vägar och uppnå en halvering av läckaget, bl.a. med förslag om hur vi skall arbeta i marken — och inte bara med det vi tillför marken.

Herr talman! Vi har tydligen litet olika beräkningsprinciper. Inom miljöpartiet har vi kommit fram till att det kommer att röra sig om ungefär 3 miljarder kronor totalt. Om man kan minska användningen av dessa kemikalier med 25-30 96, så innebär det också, enligt vår syn, att bönderna inte behöver inköpa den mycket dyra konstgödseln. I stället får de i genomsnitt 1 000 kr. per hektar och år som kompensation. De kan alltså då börja lägga om sitt jordbruk till andra driftformer som innebär att man slipper använda framför allt konstgödsel.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig när det kommer ett regeringsförslag om förbud mot trålfiske samt om vilka andra åtgärder som jag planerar för att säkra fiskets framtid i Bottenhavet. Enligt gällande fiskepolitik skall fisktillgångarna utnyttjas på sådant sätt att de långsiktigt kan medverka till livsmedelsförsörjningen. Inom de gränser som ges av en ansvarsfull hushållning med fisktillgångarna bör fisket bedrivas så effektivt som möjligt och fångsterna bestämmas av möjligheterna till en lönsam och stabil avsättning. Inom ramen för 1973 års Gdanskkonvention sker varje år förhandlingar om fisket i Östersjön. Syftet med förhandlingarna är att fastställa fiskets totala omfattning och formerna för det så att det inte blir större än vad som är lämpligt med hänsyn till långsiktig hushållning med fiskbestånden. I år har man för första gången nått överenskommelse om högsta tillåtna uttag av torsk. Den överenskommelsen liksom överenskommelsen om den f.d. ”vita zonen” öster om Gotland ger starkt förbättrade möjligheter att vårda torskbeståndet i Östersjön. Trålfiske är förbehållet yrkesfiskare eller andra för vilkas försörjning fisket är av väsentlig betydelse. Trålfisket kan begränsas om det behövs av fiskevårdsskäl. Det är fiskeristyrelsens uppgift att besluta om sådana begränsningar. Fiskeristyrelsen, som alltså är den myndighet som har ansvaret för Prot. 1988/89:12 fiskevården i landet, analyserar för närvarande de erfarenheter som har 20oktober 1988 samlats om trålfisket efter torsk i Bottenhavet. När denna analys är klar kommer styrelsen att ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas. Detta kan ske i början av nästa år.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Torsken utefter Norrlandskusten är slut. Det går inte att bedriva något egentligt torskfiske som har någon ekonomisk betydelse. Jordbruksministern säger i sitt svar att det är fiskeristyrelsen som har ansvaret för fiskevården och som skall kunna säga vilka åtgärder som bör vidtas. Det tråkiga är ju då att fiskeristyrelsens kompetens i den här saken starkt ifrågasätts av de yrkesverksamma. Medelpads och Ångermanlands kustfiskarförbund och fiskerinämnden i Härnösand har under flera år varnat för det läge vi befinner oss i nu. Vi får då hoppas att fiskeristyrelsen tar vara på erfarenheterna från dem som är yrkesverksamma. Vi får också hoppas att det inte har blivit för sent, utan att det skall gå att bygga upp ett torskbestånd igen utefter Norrlandskusten.
Herr talman! Analyserna kommer som sagt att bli färdiga om några månader. Men de första analyser som man har gjort, och som ju också har diskuterats tidigare, är mycket intressanta. De visar att förra årets torskfångst — den mycket stora fångsten i Bottenhavet, som vållade konflikterna kring trålfisket — främst bestod av 6-8 år gammal torsk. Den torsken var alltså dubbel så gammal som torsk från södra Östersjön. Det är ung torsk som vandrar in söderifrån, men det är få fiskar som vandrar ut igen. Det betyder att den så att säga naturliga dödligheten hos torsken i just Bottenhavet sannolikt har varit ganska stor genom åren — eftersom man inte har fiskat det som har varit möjligt att fiska. Därför har man fått en äldre torskstam i Bottenhavet. Nu kan torsken inte fortplanta sig i Bottenhavet, eftersom torskäggen inte överlever i de ganska låga salthalter som finns där. Torskmängden i området är därför beroende av invandring från södra Östersjön och utgör då en del av torskbeståndet i hela Östersjön öster om Bornholm. För att få förbättrade förutsättningar på lång sikt i Bottenhavet måste man därför ha en fiskeplanering som skall bygga på internationella överenskommelser, som skyddar återväxten av ung torsk i den egentliga Östersjön. Det hjälper ju då till att gynna en invandring av ung torsk upp i Bottenhavet. Det är alldeles klart att de avtal som jag talade om i mitt första svar, Gdanskkonventionen, den högsta nivån på fisket plus överenskommelsen om vita zonen, är viktiga just för det som Jan Jennehag och jag är överens om är det väsentligaste. Dessutom har fiskeristyrelsen hos Nordiska ministerrådet ansökt om pengar till ett nordiskt fiskeprojekt för att under en treårsperiod plantera ut torskyngel i Bottenhavet. Det är ett projekt som avses att drivas tillsammans med finska biologer; Finland har självfallet gemensamma problem och 95 intressen med Sverige på det här området. Det är ett projekt som man nu bereder i Nordiska ministerrådet, och det är ytterligare ett förslag att komma till rätta med de långsiktiga beståndsproblemen och de långsiktiga överlevnadsmöjligheterna för fisket i Bottenhavet.
Herr talman! Synpunkten att gammal och döende torsk har utgjort huvuddelen i de goda fångster som man fått under senare år kan inte stå i motsats till det förhållandet att man genom ett mycket intensivt trålfiske helt enkelt har sugit helt rent på torsk utefter Norrlandskusten. Det är bara att hoppas -— jag vill upprepa det — att det som jordbruksministern nu har sagt om de åtgärder som planeras verkligen kommer att ge resultat och att vi kan bygga upp ett torskbestånd igen. Jag hoppas också att detta kan ske genom att ta till vara de yrkesverksammas erfarenheter och att de planerade åtgärderna kommer att vidtas i samklang med deras verksamhet.

Herr talman! Roland Larsson har frågat mig om yrkesgruppen dagbarnvårdare på samma sätt som alla andra förvärvsarbetande har rätt till kommunal barnomsorg för sina barn. Mitt svar till Roland Larsson blir detsamma som jag gav på en liknande fråga från Daniel Tarschys i april i år. Riksdagens beslut om en förskola för alla barn senast år 1991 innebär en rätt för alla barn att delta i en organiserad pedagogisk gruppverksamhet i öppen förskola, deltidsförskola eller daghem. Denna rättighet omfattar självfallet även dagbarnvårdarnas egna barn. Beslutet innebär vidare att de barn som på grund av föräldrarnas förvärvsarbete eller studier har behov av vård och omsorg under längre tid skall ha rätt till plats i daghem eller familjedaghem. Att dagbarnvårdare förvärvsarbetar är en självklarhet, såvitt gäller vård av andras barn. Frågan är i stället om dagbarnvårdaren skall anses utföra förvärvsarbete när han eller hon tar hand om de egna barnen. Frågan är också om de egna barnen på grund av detta förvärvsarbete har behov av sådan längre tids vård och omsorg som andra förvärvsarbetande föräldrars barn har. Enligt min uppfattning är svaret nej med hänsyn till de speciella förutsättningar som gäller för dagbarnvårdarens arbete i det egna hemmet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är svårt att så här direkt av det svar jag fick kunna bilda sig någon klar uppfattning om vad som egentligen gäller. Statsrådet säger å ena sidan att dagbarnvårdare är förvärvsarbetande och i den meningen berättigade till kommunal barnomsorg. Å andra sidan säger statsrådet att dessa dagbarnvårdare utför detta förvärvsarbete i det egna hemmet och att det därför kan ifrågasättas om deras barn är i behov av kommunal barnomsorg. Detta är mycket märkligt. Antingen är man förvärvsarbetande, eller också är man det inte. Är man förvärvsarbetande — och det är man alltså i det här fallet — bör man självfallet ha rätt till barnomsorg. Det är inte säkert att den barnomsorgen skall skötas i det egna hemmet. Man kan mycket väl tänka sig, som man har gjort på vissa håll, att sådan barnomsorg sköts av annan, dvs. i ett daghem eller i ett annat familjedaghem. Det skulle i och för sig vara ganska märkligt, om man måste byta barn mellan familjedaghemmen för att det skall anses ligga inom gällande bestämmelsers råmärken. Ingen ifrågasätter andra yrkesgruppers rätt att ha det ordnat på det här sättet. Så är det t.ex. för den personal som jobbar inom barnomsorgen i övrigt. Ingen ifrågasätter den personalens rätt att få ha de egna barnen inskrivna på det daghem där man själv är verksam. De barnens rätt att åtnjuta barnomsorg ifrågasätts inte. Ingen ifrågasätter lärarnas rätt att ha sina egna barn som elever i den egna klassen. Jag tycker, herr talman, att de besked som hittills har lämnats på den här punkten kräver mycket mera tankemöda än hittills. Jag tycker därför att regeringen och statsrådet borde ta sig tid att fundera över hur det här i praktiken kommer att fungera ute i våra kommuner.
Herr talman! Familjedaghem har vi haft i Sverige sedan slutet av 1960-talet som en etablerad form inom barnomsorgen. Det är en form som hela tiden har byggt på att ta hand om andras barn, ge tillsyn till andras barn i det egna hemmet. Det är så att säga grunden för det vi betecknar som denna viktiga del av barnomsorgen. Det är först på senare år när olika konstruktioner för att ge vårdnadsbidrag har blivit aktuella som frågan om att ge ersättning för vården av de egna barnen har kommit upp som något nytt i förhållande till denna vårdform. Jag menar att det centrala i hela frågeställningen är att vi i propositionen, när vi tillskriver alla barn till förvärvsarbetande rätt till omsorg, utgår ifrån det tillägg som också finns, nämligen ”under den tid behov av omsorg föreligger”. Utgångspunkten är ju att dagbarnvårdaren har sina egna barn i det egna hemmet. Jag vill också gärna säga att jag tycker att det är en märklig konstruktion som Linköping, den kommun som Roland Larsson kommer ifrån, tillämpar. Det egna barnet går så att säga ut ur hemmet, ställs upp i den kommunala barnomsorgskön och hämtas därefter hem igen. Då är barnet plötsligt på ett annat sätt föremål för förvärvsarbete. Enligt min mening är vården och underhållet av det egna barnet fortfarande en uppgift för föräldrarna. Frågan om vårdnadsbidrag bör vi därför diskutera som en principiell fråga som skall gälla alla föräldrar. Den har vi ju haft uppe i valet och fått ett mycket tydligt svar på enligt min uppfattning.
Herr talman! Det som Bengt Lindqvist säger innebär ju i praktiken att dagbarnvårdarna räknas som både förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande. Det är märkligt att man kan anse att den tid som åtgår för att vårda andras barn i det egna hemmet också är hemarbete. Jag kan inte acceptera ett sådant synsätt. Dessutom pågår stora förändringar ute i kommunerna som innebär att dagbarnvårdarna som personalresurs alltmer räknas in i den övriga personalresursen och också tjänstgör på daghemmen. Personalen skiftar arbetsplats, och det finns inte längre några vattentäta skott mellan den ena och den andra personalgruppen, vilket ytterligare visar att vi måste ha en öppnare attityd till det synsätt som jag företräder, nämligen att dagbarnvårdarna skall ha rätt till barnomsorg för sina egna barn.
Herr talman! Det är ju faktiskt på det sättet att det finns åtskilliga andra grupper i samhället som i så fall utför förvärvsarbete i det egna hemmet. Dem har vi inte diskuterat från dessa utgångspunkter helt enkelt av det skälet att de väljer mellan att antingen själva utöva tillsynen av de egna barnen i det egna hemmet utan ersättning eller att, om situationen så kräver, använda sig av barnomsorg på annat håll. Det resonemang som Roland Larsson för håller alltså inte riktigt. Dagbarnvårdare är förvärvsarbetande i den meningen att de tar hand om andras barn, men de är samtidigt föräldrar till sina egna barn och har samma skyldigheter gentemot dem som alla andra föräldrar har mot sina barn.
Herr talman! Det finns ingen begränsning när det gäller andra yrkesgruppers rätt till barnomsorg om de förvärvsarbetar i hemmet. Min hustru t.ex. har under flera år sålt annonser från en arbetsplats i hemmet, och vi har haft rätt till barnomsorg under den tiden. Så fungerar det i andra sammanhang också. Det är bara för dagbarnvårdarna som det inte fungerar så.
Invandrarverket har under en längre tid brottats med alltför långa väntetider vid asylärenden. Radikala åtgärder måste vidtas för att förkorta väntetiderna. Svensk flyktingpolitik präglas för närvarande inte av den humanitet som regering och riksdag har uttalat sig för. Krafttag måste därför tas för att förkorta de långa väntetiderna. Ärstatsrådet beredd att medverka till att en mycket lång handläggningstid skall kunna leda till att en asylsökande får stanna av humanitära skäl?

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en mycket lång handläggningstid skall kunna leda till att en asylsökande får stanna i Sverige av humanitära skäl. Jag har inför kammaren den 6 oktober utförligt besvarat en liknande fråga ställd av bl.a. Sigge Godins partikamrat Hugo Bergdahl. Jag vill dock än en gång påpeka att kraftfulla åtgärder redan har vidtagits och planeras för att väsentligt förkorta handläggningstiderna. Långa handläggningstider medför i vissa fall att starka humanitära skäl uppkommer. Dessa beaktas självfallet. Regeringen tar särskild hänsyn till barnens situation. Som en allmän regel gäller att om ett barn fått fast anknytning till landet genom att ha gått tre terminer i svensk grundskola utgör detta ensamt ett tillräckligt skäl för att hela familjen skall få stanna i Sverige. Denna praxis gäller vid beslut beträffande överklagande om utvisning. I vissa fall uppkommer därefter fråga om hinder av verkställighet. Jag anser det inte rimligt att tillämpa ovan nämnda praxis i denna typ av ärenden.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret. Handläggningen av flyktingärenden tar i dag så lång tid att flyktingarna går ned sig psykiskt. Eftersom regeringen vidhåller att de inte skall få arbeta under väntetiden blir pressen att år efter år vänta på besked ovärdig det svenska rättssamhället. Invandrarverkets omorganisation och löften om fler handläggare kan naturligtvis kapa köerna. För närvarande lär utredningar sitta och fundera över olika åtgärder, och jag undrar: Vad väntar vi på? Köerna är ju redan kända. Flyktingarnas försämrade hälsa är också känd. Det finns en klar opinion mot dagens system. Vi behöver inga nya utredningar. Däremot behöver vi insatser i form av både fler handläggare och ändrade handläggningsformer, men det räcker inte. Vi måste göra något drastiskt åt köerna. Att bevilja de sämst behandlade flyktingarna, de som väntat längst, asyl av humanitära skäl skulle upplevas som en befrielse, inte bara av oss politiker utan kanske framför allt av den personal vid invandrarverket som med vanmakt åser dessa gamla ärenden. Invandrarministern talar om att långa väntetider kan betraktas som humanitära skäl, men jag har aldrig upplevt att så har varit fallet annat än för barn. Det finns också äldre som mår mycket dåligt av den långa väntan. Jag skulle vilja att invandrarministern beskriver vilka åtgärder som planeras, eftersom jag inte har tagit del av det svar som Hugo Bergdahl fick för någon vecka sedan. Hur lång väntetid, statsrådet, anser regeringen är acceptabel?
Herr talman! Jag tycker nog att det är att i någon mån missbruka frågestunderna om man vecka efter vecka ställer ungefär samma fråga och sedan helt frankt talar om att man inte har brytt sig om att ta reda på vilket svar som gavs på frågan som ställdes för två veckor sedan. Det svaret finns att inhämta i riksdagstrycket. Vi arbetar energiskt på att förkorta handläggningstiderna genom mer personal, ny organisation och en ny utlänningslagstiftning. Detta finns omnämnt i regeringsdeklarationen. Förslag kommer, och vissa åtgärder har redan satts in och börjar ge effekt. Frågan gällde huruvida humanitära skäl beaktas, och mitt svar var att humanitära skäl beaktas. Ibland har dessa humanitära skäl sin grund i långa handläggningstider och därmed i långa väntetider. Då beaktas detta. De humanitära skälen kan ha sin grund i andra faktorer. Jag kan nämna att av de 16 500 personer som fick uppehållstillstånd 1987 fick ca 20 96 sina uppehållstillstånd huvudsakligen av humanitära skäl. I många av dessa fall var orsaken långa handläggningstider.
Herr talman! Jag blir litet förvånad över statsrådets åsikt att jag skulle missbruka frågeinstitutet. Man skall väl vara ärlig i Sveriges riksdag, och om jaginte kände till att denna fråga varit uppe till diskussion tidigare, kände jag naturligtvis inte heller till svaret. Detta borde även ett statsråd kunna acceptera. Hur skulle det vara om jag kunde få svar på frågorna? Hur lång väntetid anser regeringen är acceptabel? Det var en av mina frågor. Det är faktiskt viktigt att både jag och andra som lyssnar får svar på den frågan. Om vi skall kapa köerna måste drastiska åtgärder vidtas, och jag anser att de åtgärder som statsrådet talar om inte kommer att räcka till. I det läget måste vi vidta någon drastisk åtgärd. Det finns faktiskt personal på invandrarverket som också har framfört synpunkten att vi skulle kunna kapa topparna och låta de människor som väntat längst få stanna av humanitära skäl. Låt oss avsluta de ärendena så att vi kan handlägga de andra som också är viktiga!
Herr talman! Först vill jag säga, vilket jag påpekat tidigare, att flertalet asylsökande får sina beslut inom kortare tid än ett år. Det är viktigt att komma ihåg detta. Tyvärr är handläggningstiderna längre i många fall och alltför långa. Mitt mål, som jag också gett offentlighet åt, är att resp. instans skall kunna handlägga ett ärende inom loppet av två månader. Sigge Godin säger redan nu att åtgärderna inte räcker. Det är en alldeles för pessimistisk attityd inför detta problem. Vi måste gemensamt arbeta energiskt på att lösa problemet. Grundfrågan var om humanitära skäl beaktas, och jag har svarat ja på den frågan. Långa väntetider utgör i sig inte alltid ett humanitärt skäl, men i de fall starka humanitära skäl har uppkommit, bl.a. på grund av långa handläggningstider, beaktas de.
Herr talman! När statsrådet talar om två månader vid varje handläggnings 20 oktober 1988 tillfälle låter det som en dröm. Jag tycker faktiskt det är orealistiskt att Meddalande om uttrycka sig så i den här situationen. interpellationssvar Vi skall inte förlänga debatten, men jag vill fråga: Med de åtgärder som statsrådet skisserar och som delvis är insatta, när kommer vi ner till rimliga väntetider? Rimlig väntetid anser jag är ett år totalt. Det är vad man möjligen — Om den regionalpolikan klara om man inte får arbeta under väntetiden, och det får man ju inte = tiska utredningen enligt regeringen.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat industriministern om han ämnar ge den regionalpolitiska utredningen tilläggsdirektiv i fråga om driftstöd till skärgårdstransporter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringen tillsatte den 19 november 1987 en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att utreda regionalpolitikens inriktning m.m. I direktiven till utredningen anförs bl.a. att även om glesbygdspolitiken i sin nuvarande utformning i huvudsak synes fungera bra bör kommittén överväga om det finns anledning att föreslå några förändringar. Bl.a. bör sektorspolitikens betydelse i glesbygden och åtgärder som underlättar kombinationssysselsättning uppmärksammas av kommittén. Kommittén bör enligt sina direktiv också särskilt värdera effekterna av de statliga insatserna i skärgårdsområdena och samråda i dessa frågor med glesbygdsdelegationen. Riksdagen har i skrivelse den 27 maj 1988 anmält sina beslut med anledning av regeringens proposition om regionalpolitiken. Besluten innebär bl.a. att riksdagen givit regeringen till känna vad utskottet anfört om insatser i skärgården. Betydelsen av att den regionalpolitiska utredningen ägnar särskild uppmärksamhet åt utvecklingen i skärgårdsområdena framhålls, liksom att behovet av ytterligare myndighetssamordning prövas i detta sammanhang. Beträffande Anna Wohlin-Anderssons m.fl. motion om transportstöd i skärgården anförde utskottet att det mot bakgrund av det tidigare refererade beslutet utgick från att även driftstödet till skärgårdstransporter skulle 101 behandlas i detta sammanhang. tiska utredningen Regeringen beslutade den 1 september 1988 att överlämna den aktuella delen av arbetsmarknadsutskottets betänkande och kopia av riksdagens skrivelse till kommittén om regionalpolitikens inriktning m.m. Därmed har regeringen vidtagit de åtgärder som riksdagen givit regeringen till känna. Enligt vad jag erfarit har kommittén tillsatt en särskild samarbetsgrupp mellan bl.a. kommittén och glesbygdsdelegationen med uppgift att behandla glesbygdsoch skärgårdsfrågor. Jag utgår från att kommittén och den av kommittén särskilt tillsatta samarbetsgruppen kommer att ta upp de av utskottet behandlade frågorna.

Herr talman! Jag tackar för svaret, men jag vill påpeka att det första stycket bara är halva sanningen. Jag har ställt två frågor: dels när det skall komma tilläggsdirektiv om driftstödet till transporter, dels och framför allt när det skall komma tilläggsdirektiv angående vad riksdagen uttalade om vikten av att ha särskild uppmärksamhet på utvecklingen i skärgårdsområdena och pröva behovet av ytterligare myndighetssamordning. När jag innan jag ställde frågan tog kontakt med departementet svarades det att det inte behövdes några tilläggsdirektiv och alltså inte skulle komma några. I svaret står det att regeringen den 1 september 1988 beslutade att överlämna vissa handlingar. När de verkligen överlämnades vet inte jag, och det framgår inte av svaret. Den del av svaret där jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning är den som gäller att kommittén skall göra det som riksdagen har sagt åt den att den skall göra. Vi motionärer har kämpat länge och hårt för att komma så här långt, och nu måste det till snabba och konkreta åtgärder. Sverige har mycket att ta igen när det gäller att skapa levande skärgårdar. Vi kan lära mycket av Finland, dit jag rekommenderar en studieresa för regionalpolitiska utredningen, eller för denna kommitté. Sverige måste skapa levande skärgårdsbygder för miljöns, sjöfartens, jordbrukets och de bofastas och turisternas skull. Men skärgårdarna är också Sveriges yttersta utposter mot eventuella fientliga handlingar. De senaste åren har visat hur oerhört väl vi behöver kunniga skärgårdsbors ögon och öron. Det hänger nu på regeringen att i handling visa hur hela skärgården skall leva. Jag hoppas till slut, herr talman, att arbetsmarknadsministern med detta svar menar att den extra kommittén inom kommittén för regionalpolitiken verkligen skall titta på båda de frågor som jag har behandlat i min fråga.
Herr talman! Som framgår av senare delen av mitt svar har regeringen översänt till utredningen det som arbetsmarknadsutskottet har anfört med anledning av motionerna. Jag kan citera ur utdraget från protokollet vid regeringssammanträdet: ”Besluten innebär bl.a. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört beträffande insatser i skärgården, varvid framhållits betydelsen av att den regionalpolitiska utredningen ägnar särskild uppmärksamhet åt utvecklingen i skärgårdsområdena samt att behovet av ytterligare myndighetssamordning får prövas i detta sammanhang. Regeringen beslutar att efter överlämnandet till kommittén om regionalpolitikens inriktning m.m. i aktuell del samt kopia av riksdagens skrivelse i ärendet lägga skrivelsen i berörd del till handlingarna.” Vi har alltså översänt båda dessa till kommittén. Slutligen vill jag säga att det som har framförts i frågeställningen från Anna Wohlin-Andersson heller inte är riktigt korrekt, eftersom arbetsmarknadsut

Herr talman! Bara detta att kommittén har tillsatt en särskild samarbetsgrupp mellan kommittén och glesbygdsdelegationen med uppgift att särskilt behandla glesbygdsoch skärgårdsfrågor tycker jag visar på att man tar dessa frågor på djupt allvar.

Herr talman! Gullan Lindblad har i sin fråga till mig visat på exempel på hur man ute i länen genom aktiva åtgärder på flyktingförläggningarna lyckats inlemma flyktingar i det svenska samhällslivet och därigenom bidragit till att minska den arbetskraftsbrist som råder framför allt inom vården och industrin. Gullan Lindblad har därefter frågat mig om jag avser att uppdra åt arbetsmarknadsverket eller länsarbetsnämnderna att mer planenligt arbeta på detta sätt för att avhjälpa viss personalbrist, t.ex. inom vården och industrin. Jag skall svara mycket kort på detta. Regeringen har uppmärksammat den, i synnerhet inom vissa områden, begynnande arbetskraftsbristen, och i regeringskansliet förbereds sedan en tid tillbaka åtgärder för att avhjälpa denna brist. Jag kommer inom kort att föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag i denna fråga. Jag vill också erinra om att riksdagen så sent som i våras anslog särskilda medel till en försöksverksamhet med syfte att förstärka flyktingars och invandrares möjligheter att finna arbete . ning om när kosmetiska och hygieniska preparat har testats på djur
Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som jag uppfattar positivt. Jag tolkar svaret så, att de åtgärder som regeringen ämnar föreslå också kommer att innefatta ett kontinuerligt arbete med att fånga upp den arbetskraft som finns på våra flyktingförläggningar. Jag har diskuterat denna fråga tidigare med såväl invandrarministern som utbildningsministern, och jag är glad över att jag nu har kunnat finna att det händer mycket positiva saker — inte minst i mitt eget län, som jag angett i min fråga. Jag är nämligen helt förvissad om att det bästa vi kan göra för att motverka främlingsfientlighet och rasism just är att fånga upp flyktingarnas yrkeskunskaper, deras utbildning och deras erfarenheter på ett positivt sätt och att inlemma dem i det svenska samhällslivet. Först och främst — det är alltså det viktigaste — är det en humanitär åtgärd för flyktingarnas del. Men det är också en ekonomisk fråga. På många håll inom industrin vill man ju i dag t.o.m. importera arbetskraft. Men då tycker jag att det är bättre att försöka att ta till vara den arbetskraft som redan finns här. På den punkten är vi således helt överens. Kanske skulle arbetsmarknadsministern också kunna se över väntarnas situation. Vi har ju diskuterat de långa väntetiderna. Men även om det nu går att korta av väntetiderna, pressas många också fortsättningsvis av de långa väntetiderna. Kan man inte tänka sig att väntarna åtminstone får beredskapsarbete under väntetiden?

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wallström för det svar som hon har lämnat på min fråga i sin egenskap av ansvarig för konsumentfrågor inom regeringen. Genom olika åtgärder måste vi arbeta för att begränsa och även för att så småningom helt få slut på de plågsamma djurförsöken. Opinionen mot sådana här djurförsök har glädjande nog blivit starkare med åren. Särskilt stark har opinionen blivit mot att djur utsätts för bl.a. plågsamma hudoch Prot. 1988/89:12 öÖgonirritationstester för att man skall kunna pröva kosmetiska preparat. 20 oktober 1988 Det breda motståndet mot sådana här försök fordrar egentligen att människor när de köper kosmetiska och hygieniska preparat får klar information om huruvida djur utsatts för lidande bara för att det aktuella preparatet skulle kunna tas fram. Många skulle säkert avstå från att köpa djurtestade preparat, om det fanns en sådan innehållsdeklaration. Av den anledningen krävde jag 1984 i en riksdagsmotion en sådan märkning av preparaten. Det var motgång första året, men jag återkom i frågan. Riksdagen gjorde ett enhälligt uttalande 1985. Då hoppades jag och andra att det skulle komma förslag i den här riktningen i den proposition om djurskyddslagen som lades fram i våras. Men där redovisades i stället att regeringen inte avsåg att lägga fram något förslag. Därför fanns det anledning att återkomma med en motion. Riksdagen gjorde ett nytt enhälligt uttalande om att regeringen borde arbeta fram förslag i nämnda riktning. Jag är alltså glad över det svar som Margot Wallström har lämnat. Jag är också glad över att hon delar min uppfattning och över att hon instämmer i målsättningen att få ett slut på kosmetikatester på djur. Nu är det snart fem månader sedan riksdagen fattade nämnda beslut. Närmare bestämt var det den 26 maj. Under den tid som gått sedan dess har uppenbarligen ingenting gjorts. Men jag är, som sagt, glad över att man nu kommer att vidta åtgärder. Jag hoppas således att Margot Wallström skall visa mer energi i frågan än hennes företrädare kanske har visat.

Herr talman! Jag tackar Margot Wallström för svaret. Som jag ser svaret är det en mycket viktig markering, som föräldrar, organisationer, barnpsykologer och andra kan ha nytta av när det gäller det fortsatta arbetet i kampanjen för att stoppa sådana här bilder. Jag är således mycket tacksam för svaret. Jag ser nämligen ett mönster i den grymma hantering av barn som pågår på många håll i världen. Det sker en ständig avtrubbning, så att gränsen mellan mänskligt och omänskligt hela tiden flyttas allt närmare en avgrund. I bakgrunden finns det både egoism och profithunger — en amerikaniserad kultur och ideologi, där barn har blivit lönsamma objekt och offer. Samlarbilder är ju inget nytt. Samlarbilder marknadsför sig själva — och det är det som är en del av kommersen. Men när videooch bildspekulanter nu har kommit på att barnen kan förmås att själva sprida ondskefulla nidbilder av barn, har de gått för långt. Utbudet riktar sig direkt till yngre skolbarn. Men bilderna cirkulerar också bland förskolebarn. På en bild kan man se en liten figur som med knubbiga barnarmar drar av sin egen huvudsvål och avslöjar en spräckt skalle och gapande tomma ögonhålor. Detta är värre än video, säger man från Unga örnar, som också deltar i den kampanj som nu pågår. Förutom att man har reagerat här i riksdagen har också barnombudsmannen reagerat. Konsumentombudsmannen är inblandad, liksom konsumentverket, barnmiljörådet och skolpsykologer. Massmedia och, som sagt, Unga örnar har medverkat. I Borlänge och Ludvika pågår kampanjen och där har man lyckats bra. Jag vill här från talarstolen uppmana till bojkott mot samtliga tobaksoch godisaffärer i vårt land som saluför den här farliga smörjan.

Herr talman! Det är också min uppfattning att det är svårt att med hjälp av lagstiftningen åstadkomma någonting på detta område. Även jag har talat med dem som handskas med lagen. Jag hör att Margot Wallström och jag är helt överens, men jag vill återigen betona hur otroligt viktigt det är att enskilda organisationer, föräldrar och alla som redan är inblandade verkligen ser till att opinionen blir ännu starkare. Det känns fint när man kan agera på olika nivåer i samhället, både inom och utom parlamentet, och att man kan lyckas genom t.ex. bojkottaktioner. Jag har i dag fått reda på att näringsidkarna, dvs. affärerna själva, är oroliga över att de kan bli av med de inkomster som de hittills har haft genom att sälja tuggummin med dessa vidriga bilder. De är oroliga över den bojkott som tydligen har lyckats bra på många håll i landet. Det gäller därför att uppmuntra så många som möjligt att inte känna vanmakt utan att agera. Det tas hela tiden nya steg, och då måste vi vara på alerten.

Herr talman! Jag går upp i talarstolen i dag, därför att jag har en mycket viktig och speciell fråga att ta upp. Jag tänker inte ägna tid just här åt skatteproblematiken som sådan, då den debatten kommer senare i höst i samband med propositionen om 1989 års skatteskalor. Jag vill emellertid ta tillfället i akt och varna för att marginalskattesänkningen i ett kommande förslag isoleras från andra skatteförslag, som rör t.ex. kommunalskatterna och differentierad mervärdeskatt med sänkt matmoms. Om endast vissa skattebetalare får en marginalskattesänkning men inte andra uppstår genast krav på kompensation, och då kan vissa dynamiska effekter försvinna som man vill uppnå med sänkta skatter. Alla inkomsttagare befinner sig som regel ute på arbetsmarknaden. Centerpartiet anser fortfarande att ett förslag om sänkta marginalskatter även för 1989 måste ha en fördelningspolitisk profil och kombineras med åtminstone ett höjt grundavdrag eller en skattereduktion. Jag lyssnade på Kjell Johansson, och jag vill säga till honom att centerpartiet inte har några hemligheter när det gäller matmomsen, och speciellt inte för dem som befinner sig i utredningen, eftersom den har fått direktiv att titta på denna fråga. Så till den viktiga frågan i dag. Jag och min familj bor inte i Stockholm, men det innebär inte att jag är ovetande om bostadsproblemen här i storstaden. Bostadsbristen har tvingat upp priserna på bostadsmarknaden till omöjliga nivåer, och vanliga människor som av en eller annan anledning behöver byta bostad riskerar att behöva socialbidrag. I det här landet har vi skatteregler som innebär uppskov med realisationsvinst endast om man byter schablontaxerad annan fastighet mot schablontaxerad annan fastighet, dvs. villaboende mot villaboende, annars inte. I en storstad som Stockholm får detta orimliga effekter. Hur många bor inte i en bostadsrätt här i Stockholm? Det är ju inte bara villapriserna som går upp när inflationen har tagit fart. Jag skall ta några exempel för att belysa det orimliga och för att visa att det i första hand handlar om vanliga människor, ibland låginkomsttagare, och inte om dessa få som ägnar sig åt spekulativa fastighetsaffärer. En gammal dam bor på fjärde våningen utan hiss. Hennes ben orkar inte med detta. Hon kan i princip inte gå ut utan hjälp i alla dessa trappor. Hon vill byta till en lägenhet i markplanet. Hon gör det, och vad händer? Jo, hon blir tvungen att begära socialbidrag för att kunna klara av att betala realisationsvinsten på sin sålda bostadsrätt. Hennes folkpension räcker inte till den också. Folkpensionen behöver hon för att överleva. En man vill flytta närmare sin arbetsplats, då han inte vill sitta tre till fyra timmar varje dagi bilkö. Kollektivtrafiken fungerar inte i alla riktningar, som bekant. Han byter sin bostadsrätt till ett boende ute i den förort där arbetsplatsen ligger. Vad händer? Jo, han tvingas betala så stor realisationsvinst att hela hans ekonomi bryter samman och han själv måste få psykisk vård. Familjer splittras och behöver byta boende i en villa eller en stor lägenhet mot boende i mindre bostadsrätter. Jag tror att det skulle ta ganska lång tid att räkna upp alla uppkomna exempel. Centerpartiet har här i riksdagen föreslagit att reglerna skall ändras, så att samma regler gäller alla bostadsbyten. Vi kan ju inte låsa in folk i ett specifikt boende vid en viss tidpunkt. Regeringen talar alltid om behovet av rörlighet. Det är mycket förvånande att regeringen inte redan när denna situation uppstod — detta har pågått åtminstone i ett par års tid — gick in för att ändra reglerna. Det hade kunnat ske helt utan att man inväntade inkomstskatteutredningens förslag. Det tar ett par år till innan vi kan tala om ett ändrat skattesystem. Under den tiden kommer många att byta bostad. Jag vill därför ge regeringen ett gott råd: Lägg fram ett förslag om ändrade regler för uppskov med realisationsvinst redan i höst, så att uppskovsreglerna gäller alla typer av bostadsbyten! Det skulle visa på en försenad, men dock, handlingskraft.

Herr talman! I riksdagen talar man, och sjunger inte sånger. Om man sjöng skulle man kunna ta en av Internationalens glömda verser och nynna: Vi under skatter digna ner. Men då trodde kanske någon att jag representerade något annat än vpk, därför att den versen har blivit något av ett signum inte för vänstern, utan för dess motsats. Men jag representerar vpk, och i denna debattrunda kring skattefrågan skall jag redovisa något om vår syn på skattepolitiken. Den glömda versen i Internationalen borde också med kraft sjungas, inte av högern utan av just vänstern. Dagens skatter slår nämligen i praktiken inte särdeles hårt mot de stora finansiella aktörerna. Bland företagen belastas mindre företag hårdare än de stora koncernerna. Små kunskapsintensiva eller finansiellt inriktade företag klarar sig undan lindrigare än traditionellt varuproducerande företag. På fastighetsmarknaden har ett flertal fastighetsbaroner spelat monopol, med skattesystemets goda minne, så väl att en handfull miljoner omvandlats till miljardförmögenheter. I Veckans Affärer redovisades nyligen hur man blir miljardär på tio år. Där kunde 23 fastighetshandlare redovisa en förmögenhet på 23 miljarder med ett marknadsvärde på 33 miljarder. En av dem redovisar hur man kan satsa 5 milj.kr. kontant 1975 och nu sälja samma fastighet för 300 milj.kr. Annars är det tysta och starka män, och en av dem förklarar detta med att ”det är ju onödigt att skriva politikerna på näsan hur lätt det är att tjäna pengar” — och detta trots vårt ”hårda” skattesystem. Skatteplanering, ibland i lagens utmarker, har gjort att höginkomsttagare ibland kan betala mindre i effektiv skatt än löntagare i normala inkomstlägen. Vi känner metoderna: kommanditbolag — man frestas nästan säga banditbolag i vissa fall — utdelningsfonder, väletablerade banker och kreditinstitut säljer renodlade skatteplaneringsobjekt. I dagens Sverige handlar t.o.m. statliga företag som Svenska Varv-Celsius med förlustbolag. Så t.ex. såldes Uddevallavarvet för 1 krona till Volvo, som å sin sida kunde tillgodoräkna sig skatteavdrag uppemot miljarden. Och den karusellen fortsätter efter högt föredöme. Kommunpolitiker i min region Trestad-Fyrstad på västkusten, diskuterar på fullt allvar att anlägga flygplatser ihop med privata bolag som skatteplaneringsobjekt — köpa för 1 krona. Staten skulle förlora skatteintäkter på 300 milj.kr. Så långt går man. Samtidigt som man i riksdagen förhandlar om 25 öre i skattehöjning på bensin för att få in en extra miljard förlorar staten miljarder på att statliga företag skatteplanerar ihop med privata börsbolag. I dagens skattekarusell förlorar samhället på både gungorna och karusellerna. Så visst finns det alla skäl att diskutera skattefrågan — från vänster. Skattefrågan har alltid stått i centrum och kommer alltid att göra det för den politiska debatten. Redan i böckernas bok kan man läsa att ”kejsar Augustus lät utfärda ett påbud att hela världen skulle låta skattskriva sig”, och vi vet ju att det faktiskt kom ett ganska glatt budskap ur den skattskrivningen. Även om det är sant att Sverige har ett högt skattetryck så kommer det också ett glatt budskap från vår skattskrivning, från skrivningarna i skatteutskottet, som gör att vårt land får in de medel som behövs för att bekosta och även försvara vår välfärd. Visst är skatterna höga, men välfärdsnätet är också starkt. Och den som vill minska på det ena minskar också oftast på det andra. Men det finns också en annan sanning, och det är att välfärdsnätet också har sina hål och att dessa hål tenderar att bli större. Det vet vi alla, vi som besöker sjukhusen och har sett överbeläggningar och hört om köer. Jag vill därför varna alla dem som vill leka tidig jultomte och lovar alla och envar en rejäl skattesänkning till nyåret 1989. Visst är det roligt både att få och ge rejäla klappar, men vi får aldrig glömma att räkningen alltid måste betalas av någon. I valet minskade de partier som talade om marginalskattesänkningar. I synnerhet tappade de partier som allra yvigast talade om att ge den största sänkningen till dem som tjänade allra mest och rent av höjningar för de sämst ställda. Dessa partier har förvisso fortfarande majoritet i kammaren. Men nog borde valresultatet vara en påminnelse till dem om deras dödlighet. I regeringsdeklarationen märks dock inga sådana insikter. I den talas om kommande skattereformer. Och det kan väl vara passabelt, ja rent av vällovligt, om man kan göra något åt de problem som jag tog upp inledningsvis. I dagens läge vet vi dock inte om alla dessa utredningar kan finna den ”mytomspunna lösningen på knuten”, eller om det blir berget som födde en mus. Just nu påminner det mig mest om I väntan på Godot i Becketts absurda pjäs. Det förefaller mig egendomligt att regeringsdeklarationen redovisar marginalskattesänkningar på 3 26 samtidigt som den säger föga eller inget om fördelningspolitiken. Den praktiska konsekvensen av ett sådant beslut blir — att en löntagare som tjänar ca 105 000 kr. om året, t.ex. på ett sjukhus eller en fabrik, får en sänkning på 1 350 kr., - attenlöntagare som tjänar ca 150 000 kr. om året, t.ex. en lärare, som jag själv är, får en sänkning på 2 700 kr., — atten löntagare som tjänar ca 225 000 kr. om året, t.ex. en riksdagsman som jag just nu är, får en sänkning på ca 4 950 kr. och — att en löntagare, t.ex. en VD, som tjänar ca 540 000 kr. — det brukar de göra, minst — får en skattesänkning på 14 400 kr. I denna kvartett får den bäst betalde en sänkning på ca 14 500 kr., medan den lägst betalde får en sänkning på ca 1 300 kr. Det blir tio gånger mer till den som tjänar bäst. Det borgar inte för arbetsfred utan rymmer snarast en lönedynamik som lätt kan leda till kvartetten som sprängdes, och det är inte bra för samhällsbalansen. Om jag hade fortsatt som lärare hade jag fått en sänkning på ca 3 000 kr. Nu, som bättre betald riksdagsman, föreslår man att jag skall få en sänkning på nästan 5 000 kr. Det är som predikanten sade: Åt den som har skall varda givet. Men med det budskapet har jag svårt att fara till min hemstad. För mig som lärare är detta mer än ett pedagogiskt problem. Det är ett problem som rör frågor om rimlighet och rättvisa. När vi nu är i väntan på Godot och de skattepolitiska utredningarnas betänkanden, så finns det ingen anledning att hasta och göra reformer som är stötande ur fördelningsoch rättviseaspekter. Jag vet fuller väl att marginalskattesänkningarnas förespråkare säger att de fördelningspolitiska aspekterna är oavsedda bieffekter när man söker nå andra resultat, t.ex. mål som ökad tillväxt och bromsad inflation. Detta är viktiga ting, men det finns andra vägar att nå samma mål, vägar som bättre svarar mot arbetarrörelsens klassiska krav om skatt efter bärkraft. Enligt mig är fördelningspolitik inte en av många faktorer utan kanske den mest grundläggande politiska frågan. För att tala med filosofen Francis Bacon: ”Det är med pengar som med gödsel, utan värde om de inte sprids.” Frågan om tillväxten är också viktig, men det finns inget rakt samband mellan låga marginalskatter och ekonomisk tillväxt. Jag vet att vissa forskare hävdar detta, men vad som är sanning vid universitetet i Jena är lögn i Heidelberg, och nationalekonomin är snarast just som dess internationella namn säger en fråga om politisk ekonomi. Jag vill bara erinra om att 1987 års nobelpristagare i ekonomi, Robert Solow, förkastar tanken att ekonomisk tillväxt främst skapas genom ökat sparande och kapitalinvesteringar. Han menar att man får tillväxt genom tekniska framsteg och att dessa genereras ur forskning och utbildning. Jag som lekman kan inte svära på att han har rätt, men jag tror inte heller att andra lekmän bör svära på att han har fel. Nå, över till dagens verklighet. Vad skulle kunna göras denna höst och kommande vår för att tillgodose såväl krav på inflationsbroms som rättvis fördelning? Ja, enligt vpk borde följande sättas i förgrunden: —- Inför en generell skattereduktion för inkomståret 1989. — Minska orättvisorna i den kommunala beskattningen. — Pressa ned matpriserna genom att påbörja avvecklingen av matmomsen. Jag skall göra några kommentarer beträffande de tre punkterna. För det första: Genom en generell skatterabatt blir det möjligt att uppnå delvis samma effekter på avtalsområdet som man vill uppnå med marginalskattesänkningen. Det finns dock en viktig skillnad och det är att den rabatten kan konstrueras så att den blir fördelningspolitiskt positiv eller i varje fall neutral. Vpk föreslog en skattereduktion på maximalt 2 000 kr. till vårriksdagen 1988. Vi vann inte gehör då. Det är vår förhoppning att vinna bättre anklang denna gång. Då föreslog vi en brytpunkt runt 15 000 kr. i månaden. I går påpekade såväl Carlsson som Feldt att det minsann fanns arbetare som inte täcktes in i vpk:s alternativ, men då glömde man att ta hänsyn till matmomseffekten. Om bakgrunden till regeringens förslag om snabba marginalskattesänkningar är att vpk:s reduktion inte gick nog högt upp, ja, då tror jag mig kunna lova att vi i vpk är villiga att resonera med alla om hur rabatten skall anläggas. Det kan vi nog diskutera. För det andra: Människan lever möjligen på marginalen men inte på marginalskatten. För de flesta skattskyldiga är kommunalskatten en vida större utgiftspost än statsskatten. Skillnaderna i kommunal utdebitering skapar i praktiken mycket stora skillnader i konsumtionsmöjligheter. I en genomgång i Dagens Industri visades att en normal familj med normal inkomst fick 19 758 kr. mer över i en lågskattekommun, en billig kommun, som Lidingö än i den dyraste kommunen, som var Härnösand. De problem som redovisas kring marginalskatterna bleknar rejält vid en sådan jämförelse. Vi i vpk menar att det skulle vara klokt att låta bli att snabbt sänka marginalskatterna för 1989 och att bruka de medel som de frigör till mer svängrum för kommunsektorn. Då kan kommunerna undvika skattehöjningar och samtidigt upprätthålla en godtagbar standard i sina åtaganden. För i avtalskravens värld leder också höga och framför allt höjda kommunalskatter till krav på lönehöjningar. Med mer svängrum för kommunerna begränsas det behovet samtidigt som stödet kan riktas till dem som bäst behöver det. Till sist och för det tredje: Nu är det väl äntligen dags att göra något åt matmosen? Alla är överens om att matkostnaderna är för höga, men liksom när det gäller vädret talar alla om det utan att göra något åt det. Lägre matpriser gynnar de grupper som har betalat mest för den tredje vägen och som hittills fått ut minst äv det. Det skall väl inte behöva gå så långt att först EG-harmoniseringen tvingar riksdagsmajoriteten att tänka om. I så fall får man ta till den slitna frasen Inget ont som inte har något gott med sig. Jag har inga illusioner om att vi i dagens debatt skall kunna påverka varandra till nya ståndpunkter i skattefrågan. Men kanske kan denna debatt vara inledningen till en dialog mellan regeringen och den del av oppositionen som vill se skattepolitiken som ett fördelningspolitiskt instrument. Kan vi skapa en sådan dialog tror jag att vi under kommande tre år kan finna hyggliga lösningar i skattefrågan. Men valet är inte mitt eller vpk:s; valet är regeringens och den socialdemokratiska riksdagsgruppens. Beskeden för 1989 har förvisso inte varit så positiva, men såväl Kjell-Olof Feldt som SAP och regeringen har ändrat sig förr, och det slutliga provet kommer senare under valperioden när utredningsmajoriteterna skall formeras och propositionerna formuleras. Jag skall inte ge grötmyndiga råd från kammarens talarstol i dag; jag tror dock att råden från golven är enstämmiga — det må sedan röra sig om sjukhus-, verkstadseller affärsgolv. Vi behöver ett skattesystem efter bärkraft. Herr talman! Vi behöver ett system som gör att vi kan dela det goda i landet.

Herr talman! Jag tror att jag och den moderate ledamoten är överens om en sak, och det är att inkomsterna för Sveriges industri inte skall fördelas bara till dem som äger den industrin eller till dem som verkar i den — industrin och exporten skall ju vara med och finansiera hela landets goda. Det är nog en riktig tanke; det är därför vi har en exportindustri. Jag kan anföra ett handfast exempel på hur marginalskatterna slår. Jag tjänar som lärare 12 000 kr. i månaden. Jag får av min arbetsgivare ut litet drygt 8 000 kr. Det är gott och väl mer än hälften kvar, tycker jag. På Volvo i Uddevalla får dagens industriarbetare 52 kr. i timmen. Deras stora problem är att de har för litet i lön, inte att skatten är för hög.

Herr talman! Det finns också en annan skillnad. Vi har talat om en skattereduktion på 2 000 kr., men på andra sidan försöker man konstruera något slags skattepolitikens perpetuum mobile — maskinen som genererar sin egen energi. Den har ingen konstruerat inom mekaniken, och jag tror inte att moderaterna klarar av det inom politiken.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag i går kände en stor gemenskap med de gamla blocken — både det blå och det röda. Det gällde en fråga som både Kjell-Olof Feldt och paret Lars Tobisson och Anne Wibble tog upp. De hade så oerhört rätt allesammans. När Kjell-Olof Feldt hävdade att moderaterna och folkpartiet lät precis som vanligt och att han hade hört alltihop förut kände jag en stor gemenskap med den socialdemokratiske finansministern. Och när Tobisson och Wibble kontrade med att Feldt minsann också lät som vanligt förstod jag precis vad de menade och kände djup sympati för den åsikten från det blå blocket. Det är tydligen så att ingenting har hänt. Valrörelsen har uppenbarligen inte lärt vare sig Feldt, Wibble eller Tobisson — eller Johansson och Lundgren i dag — just någonting. Den gröna framgången har inte ruskat om dem. ”Synvidgan” har ännu inte rört dem. Trots att de alla varit inblandade i en ekonomisk debatt har de inte sagt ett enda ord om ekonomi. Ordet ekonomi betyder nämligen ”läran om huset”. Och huset är i detta fall vår jord. Ekonomi är alltså läran om hushållning med jordens knappa resurser. I stället har det som vanligt blivit en konventionell, falsk ekonomisk debatt, en debatt om symboler, en debatt om symboler som börjat leva ett eget liv, alltså en debatt om pengar och hur pengar kan föröka sig, hur pengar kan få barn. Det är i och för sig också intressant, men det har mycket litet med ekonomi att göra. Jag hoppas att vi någon gång skall få en ekonomisk debatt — en riktig ekonomisk debatt — också i det här huset. Som hjälpmedel att förstå ekonomi kanske vi behöver nya räkenskaper; BNP-begreppet och den dogmatiska tilltron till s.k. ekonomisk tillväxt är exempel på hur den traditionella ekonomiska s.k. vetenskapen förvränger vår verklighetsuppfattning. För att förstå de verkliga relationerna i hushållning i produktion och i konsumtion krävs ett nytt sätt att beskriva ekonomi: nya metoder med ekologisk och social redovisning. Helt enkelt en redovisning av verkligheten i stället för att man stirrar sig blind på redovisning av symbolerna. Ekonomi och ekologi är två sidor av samma mynt. Men mer än så: grunden för ekonomin är det ekologiska systemet. Förutsättningen för all ekonomisk verksamhet är faktiskt följande: Sex molekyler av koldioxid som förenar sig med sex molekyler vatten under upptagande av energi från ljus till en molekyl druvsocker och sex molekyler syre. Helt enkelt fotosyntesen. Det är inte alls pojkarna på börsen som är grunden till vår ekonomi. Inte ens Kjell-Olof Feldt eller Kjell Johansson eller Erik Penser eller P.G. Gyllenhammar, utan något mycket, mycket djupare och något mycket, mycket mer fantastiskt än så. Ett samhälle som vill leva i välstånd och välfärd måste byggas innanför de ekologiska ramarna — innanför de ramar som naturen sätter. Bygger vi samhället utanför dessa ramar slår vi steg för steg sönder livsförutsättningarna och därmed möjligheterna för långsiktigt välstånd och välfärd. Herr talman! Många beslut som tagits i detta parlament hotar välstånd och välfärd. På grund av kortsiktigt tänkande och kortsiktiga gruppintressen slås skogar, sjöar, hav och människor ut — och därmed den grund på vilken liv och välstånd byggs. Miljöförstöringen vi upplever, den dioxinförgiftade modersmjölken, de tiotusentals okontrollerade kemikalierna, det radioaktiva vanvett vi byggt in oss i — allt är ett resultat av politiska beslut, inte minst ekonomiska och skattepolitiska beslut. Jakten på ekonomisk och materiell tillväxt har skett och sker fortfarande på bekostnad av haven, sjöarna, skogarna och luften vi andas. Förr offrade vi lamm och grisar för att blidka gudarna —i dag offrar vi framtiden för att blidka våra egna begär efter materiell tillväxt och ökad varuomsättning och för att blidka de nya gudarna, nämligen tillväxtekonomerna. Särimner återuppstod trots att han slaktades varje dag. Framtiden återuppstår inte om den görs omöjlig. Herr talman! Ibland känns det som om någon eller något anonymt vill skriva ett avtal med mig som människa, ett avtal i vilket jag förbinder mig att denne någon eller något skall få skada mina barn, ge mina barn allergier eller cancer. Som ersättning för det skall jag få en metallicbil, kritvitt papper att skriva mina tankar på eller mer pengar att konsumera mer för. Miljöpartiet de gröna ställer aldrig upp på det avtalet, och det är därför jag är miljöpartist. Den konventionella ekonomin är ekologiskt felstyrande. Skogen i Polen dör på grund av planekonomin. Skogen i Västtyskland dör på grund av marknadsekonomin. Skogen i Sverige dör på grund av blandekonomin. Och detta beror på att man alltför ofta utgår från fyra falska förutsättningar, när man tar politiska beslut: 1. att jordens naturresurser är obegränsade, 2. att jordens lagrade energi är obegränsad, 3. att naturens tålighet är obegränsad, 4. att människors anpassningsförmåga är obegränsad. Vi måste alltså lära oss att bygga samhället innanför de ekologiska ramarna. För att nå dit behöver vi använda såväl konventionella s.k. marknadsekonomiska styrmedel som regleringar och förbud. Exempel på marknadsekonomiska styrmedel är införande av utsläppsskatter från första gram och upp till gränsvärdena och rejält höjda energiskatter, som kopplas till sänkta skatter och avgifter på arbete. Det gynnar ett försiktigt hanterande av naturresurser. Exempel på regleringar är stopp för ökad flygtrafik och införande av biltullar och bilfria zoner. Det är nödvändigt om vi skall klara överlevnadsfrågorna och målen som riksdagen har satt upp för att minska kväveoxiderna. Exempel på förbud är ett stopp för klorblekt papper på den svenska marknaden under 1989. Klor hör nämligen inte hemma i ett civiliserat samhälle. Herr talman! Vi måste börja diskutera tillväxtens innehåll. För det är naturligtvis inte så att nolltillväxt i sig är ett mål, eller att all tillväxt är av ondo. Inom en rad områden behöver vi tillväxt: inom kulturen, inom skolan, inom vården men också inom industrisektorn, t.ex. för att ta fram alternativ energi och ett modernt biologiskt jordbruk. Men tillväxt mätt i bruttonationalprodukt, BNP, är ett mycket märkligt begrepp, eftersom det endast utgör mått på omsättningen av betalda varor och tjänster. Ett företag — och det bör ju Kjell Johansson känna till — med aldrig så stor omsättning kan gå i konkurs. Det gäller också ett land. Och det gäller också vår planet. I BNP-måttet görs ingen skillnad på närande och tärande verksamhet, ingen skillnad på uppbyggande eller nedbrytande verksamhet. Att förbruka ändliga naturresurser räknas som lika positivt som att bruka förnybara resurser. Jakten på blind ekonomisk tillväxt är fullständigt befängd. Och jag är övertygad om att man på 2000-talet kommer att skratta åt det kvacksalveri som finansministrar av olika kulörer världen över ägnar sig åt: jakt på blind ekonomisk tillväxt. Det är sorgligt, fruktansvärt sorgligt, att så många män — för det är ju mest män — företrädande så många organisationer under så många högtidliga sammankomster och under så mycket gravallvar under så många år har kunnat resonera så länge om något så i grunden flummigt som ekonomisk tillväxt mätt i BNP. Jag uppmanar Kjell-Olof Feldt och regeringen att i nästa finansplan diskutera tillväxtens innehåll och inte bara dess omfång. Och jag uppmanar naturligtvis regeringen att skilja på närande och tärande tillväxt. Fördelningspolitiken i vårt land börjar bli alltmer orättvis. I valrörelsen lovade inte bara moderater och folkpartister utan också socialdemokrater kraftigt sänkta marginalskatter för människor med stora eller rent av mycket stora inkomster. Enligt Westerbergsliberala teser skall sänkta skatter för höginkomsttagare leda till att höginkomsttagaren arbetar mer i lönearbetet. Ty övertid ger mer pengar i fickan och därmed ökade möjligheter att konsumera mer. Och detta är, i Westerbergsliberalernas värld, höjden av lycka. Lönearbeta mer, så ökar tillväxten! Och då — när tillväxten ökar — skall smulorna också ramla ner till låginkomsttagarna. Denna tes omfattas numera också av socialdemokraterna. Men resonemanget bygger på en förnedrande och materialistisk människosyn. Den bygger på att människor ser ökad konsumtion som det viktigaste i livet. Och kanske är det så att Bengt Westerberg, Kjell Johansson, Anne Wibble och många andra reagerar så: med sänkt skatt så jobbar de mer i lönearbetet, så de får råd att köpa det de inte har tid med att göra själva. Sålunda får Bengt och Kjell råd att lämna bort sina barn på dagis också på lördagar. De kan köpa mer färdiglagad industrimat. De kan betala någon som hälsar på deras gamla föräldrar, för själva har de inte tid längre när de lönearbetar så mycket. De kan lämna bort bilen för tändstiftsbyte, och de kan byta kylskåp när det blir nya modefärger. Och visst. Visst ökar tillväxten. Fler får jobb i matindustrin, inom barnomsorgen, inom åldringsvården och inom Electrolux kylskåpsdivision. Tillväxten ökar och om det vill sig väl, men bara då, kan smulor t.o.m. trilla ner till låginkomsttagarna. Själv skulle jag reagera tvärtom. Fick jag sänkt skatt, för det handlar inte bara om sänkt marginalskatt, skulle jag minska min lönearbetstid och fortfarande ha kvar samma konsumtionsstandard. Sedan skulle jag ta mitt barn ur dagis och starta ett föräldrakooperativ och själv engagera mig i barnomsorgen. Jag skulle köpa mindre industritillverkad mat, baka brödet själv och känna doften av nybakat bröd hemma på måndagsmorgnarna. Jag skulle ta över vården av mina föräldrar på torsdagsmorgonen. Jag skulle få tid över att reparera bilen själv. Och sen skulle jag strunta i modefärgerna på kylskåpet. Men vad händer om folk reagerar som jag gör, hellre väljer fri tid än ökad konsumtion? Jo, tillväxten minskar. Men livskvaliteten kanske ökar. En solidarisk fördelningspolitik, menar miljöpartiet, innebär att man sänker skatten först för dem som har det sämst. Vi vill därför införa ett höjt grundavdrag, en s.k. skattefri zon. Och vi ställer inte upp på marginalskattesänkningar för höginkomsttagare inför nästa budgetår. Fördelningspolitiskt är det också viktigt att ta bort momsen på basmat. Det gynnar låginkomsttagaren, inte bara barnfamiljerna utan också folkpensionärerna och de ca 2 miljonerna deltidsarbetande kvinnor. Friåret skall naturligtvis vara kvar. Också det har med fördelningspolitik att göra. Herr talman! Människor finns — förmodligen — ingen annanstans än på jorden. Vårt solsystem är ett bland 200 miljarder solsystem i galaxen Vintergatan. Det finns hundra miljarder galaxer. Men människan finns bara på jorden. Och på varje människa går det 20 galaxer. Vi är alltså ganska små. Och helt beroende av något så fånigt men ändå fantastiskt som fotosyntesen, som utgör grunden för all ekonomi och allt liv. I dessa sammanhang känns ibland den politiska debatten i allmänhet — och den ekonomiska debatten i synnerhet — fjuttig, mycket högmodig och tämligen ointelligent. Herr talman! Vi människor är egentligen ganska små. Vi har inte rätt att förbruka ändliga naturresurser i den takt vi gör i dag. Världen har inte råd med 5 miljarder svenskar. Vår livsstil är omöjlig i en global skala. Ändå säger de framtidsförbrukande partierna att vi skall ha mer av just denna livsstil! Därför behövs det en grön revolution. Vi måste skydda den lilla länk som vår tid och vår generation utgör i den långa kedja som livet utgör. Det borde också de framtidsförbrukande partierna inse.

Herr talman! Jag har lyssnat på Birger Schlaug, och jag må säga: han talar som om miljöpartiet uppfunnit ordet, dvs. det rätta ordet. Men världen har ju funnits längre än så. Energiskatter, råvaruskatter, miljöavgifter som ekonomiska styrmedel t.ex. finns redan som förslag från centerpartiet här i riksdagen. Vi har föreslagit en förnyelseplan som gäller en ny energianvändning och energiproduktion. Vi har också länge i vårt parti talat om att bruka i stället för att förbruka. Det är inga nya ord, det viktiga är ju att på något sätt få en majoritet för detta. Jag tycker inte att miljöpartiet så till den milda grad skall sära ut sig. Ni är vanliga människor ni också, och jag tror att vi nog inte lever så olika. T.o.m. jag bakar mitt bröd själv, trots att jag befinner mig i ett sådant modernt samhälle som vi har. Sedan kan vi tala om marknadsekonomi. Jag undrar om Birger Schlaug vet vad som menas med marknadsekonomi. Låt oss gå tillbaka till gamle käre Adam Smith. Det är nämligen på det viset att marknadsekonomi förutsätter decentralisering, annars har vi inte någon fungerande marknad, och då kan vi inte använda det begreppet som Birger Schlaug gjorde här. Även från centerpartiet har vi drivit denna decentraliseringsfråga under mycket lång tid. Den är en del av vår ideologiska inriktning. Vi har gjort det bl.a. för att skapa en marknadsekonomi som ger en riktig användning av resurser och den rätta sortens konkurrens, vilket vi nu inte har bl.a. på energiområdet och bostadsmarknaden. Det handlar inte om att ta fram en politik som styr individen i varje skeende. Det handlar om att ta fram en politik som ser till att t.ex. ett bröd som man köper är energisnålt bakat och innehåller en hög livsmedelskvalitet. Sedan tycker jag inte att man behöver styra mer. Vi måste utgå ifrån de förutsättningar som finns i dag. Då måste vi föra en politik som inte slår sönder för mycket av det samhälle vi har. Vi måste åstadkomma en förändring med krafter som verkar i dag, t.ex. med ekonomiska styrmedel. Ni är alltså inte ensamma om att vara banbrytande på detta område.

Herr talman! Birger Schlaug sade att Kjell Johansson och ett antal andra personer — som jag inte hann anteckna namnet på, jag kände mig inte riktigt hemma i det gänget — vi var inte grunden till vår ekonomi. Låt mig säga till Birger Schlaug att jag aldrig har inbillat mig att jag skulle vara det. Jag hade tänkt börja detta inlägg med att berömma miljöpartiet för konsekvens, men jag kan tyvärr inte göra det. Jag hade tänkt säga att miljöpartiet är konsekvent, man vill tvinga bort människor ifrån lönearbete, och man föreslår ett skattesystem som närmast måste betecknas som böter på arbete och som jag tycker är på gränsen till att införas i brottsbalken. Nu kan jag inte berömma miljöpartiet för detta, eftersom Birger Schlaug sade att man skulle byta ut skatter på arbete, som skulle sänkas, mot utsläppsskatter. I går kväll satt jag och tittade igenom de handlingar och alster som miljöpartiet har presenterat. Jag måste säga att jag blev nära nog paralyserad. Miljöpartiet säger att vi skall ta ner vår arbetstid till 30 timmar. Den enskilde skall ha rätt att arbeta 20 timmar, och man föreslår ett skattesystem som direkt bestraffar heltidsarbete. Följden kan inte bli annat än att vi får en sänkning i den s.k. formella ekonomin på ca 25 9 sett på litet sikt. I gröna luntan-alternativbudgeten har man räknat upp alla avgifter som vi i dag har på miljön till mycket höga belopp, men man räknar med att vi skall fortsätta med samma volymer, vi skall släppa ut lika mycket skit för att budgeten skall gå ihop. Vi måste också ha lika hög energiförbrukning för att det skall gå ihop. Men en konsekvens av att 25 96 av den formella ekonomin omvandlas till en informell blir ett enormt bortfall i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdeskatt. När miljöpartiet kvittar momsen på maten mot höjd moms på vissa andra lyxvaror eller vad det kan vara, glömmer man samtidigt redovisa ett tiotal miljarder som förloras genom att stora delar av den formella ekonomin försvinner. Jag kunde lämna mina barn på dagis även på lördagar, sade Birger Schlaug. Jag tror det blir besvärligt. Jag har tre barn i snabb följd. Den äldsta är 30, och den yngsta är 25. Jag tror det skulle bli kinkigt.
Herr talman! Låt mig börja med centern. Ja visst, det är många som vill införa utsläppsskatter i dag. Det är väl bra. Det kanske t.o.m. finns en majoritet i denna församling för detta. Höjda energiskatter och sänkta arbetsgivaravgifter är viktigt, och det vet jag att centern också ivrar för. Det skall de ha en eloge för, även om vi vill gå längre. Men det gäller att också strunta i intressegrupperna och att lägga ordentligt höjda avgifter också på konstkväve och bekämpningsmedel. Det handlar inte om att ta hänsyn till vissa speciella intressegrupper, utan att driva en ideologiskt rak politik. Marknadsekonomin är bra, säger centerrepresentanterna. Ja, det är väl riktigt under förutsättning att man inte glömmer bort att det på marknaden fattas en viktig intressent och att det finns en marknad. Samtidigt accepterar centern medlemskap i EG. Vad leder EG till? Jo, att de multinationella företagen glufsar i sig ännu mer av näringslivet. Makten kommer att flyttas till några få styrelserum. Då får vi en blå planekonomi som är långt, långt borta från en fungerande marknadsekonomi. Bo Lundgren talade mycket om skattetrycket som skulle öka med 17 miljarder kronor enligt miljöpartiets förslag. Ja, rent formellt är det så. Vi ökar t.ex. med 8 miljarder kronor därför att vi lägger på en utsläppsskatt. Men dessa pengar går omedelbart tillbaka i form av subventioner och stöd till ny teknik för företagen. Det är alltså en hård styrning till en bättre och miljövänligare teknik. Skattetrycket ökar helt riktigt med ytterligare 3 miljarder, därför att vi lägger skatt och avgifter på konstkväve och bekämpningsmedel. Men pengarna går tillbaka i form av ett arealbidrag till lantbrukarna. Visst är det sant att skattetrycket ökar, formellt, men det gäller att hålla reda på vart pengarna går. Att ställa om ett samhälle i grön riktning är nämligen inte så lätt. Det krävs styrmedel. Kjell Johansson var i sitt första inlägg inne på ett ganska saftigt angrepp på miljöpartiet. Han frågade: Vad kostar momsen på basmat? Vi har sagt att det kostar 8 miljarder, som vi tar in på moms på andra varor så att vi får igen pengarna. Han sade vidare att det är bra med tillväxt så att folk får råd att köpa nya bilar, nya prylar och kylskåp, för de drar mindre energi. Men säger man på det sättet är man litet snäv i sitt tänkande. Har han någon aning om hur mycket energi och miljöförstöring det kostar att tillverka en bil? Det handlar inte bara om Torslandaverken, utan också om alla underleverantörer. Det är inte alls säkert att det är miljövänligt att snabbt byta ut en bilpark eller en kylskåpspark. Så enkelt är det inte. Sedan tror jag det var Bo Lundgren som i sitt inledningsanförande talade om detta med svampoch bärplockare som skulle få skattefrihet. Men det är inte människor med marginalskatter på 75 6 eller 64 6 som går ut och lever på att plocka svamp och bär. De kanske gör det för sitt eget höga nöjes skull. De som kan tjäna på detta är ungdomar, och de tjänar på om vi inför en skattefri zon på 31 000 kr.